Herr talman! Det vore mig helt främmande att köra över folkrörelserna — därtill har jag alltför stor respekt för dem och vet vad de betyder i samhället. Jag har heller ingen avsikt att köra över A-nämnden, vars problem och svårigheter både Evert Svensson och jag är medvetna om. Men vi vet också att A-nämnden nu börjar finna sin form och kan arbeta effektivt. Speciellt de insatser som har gjorts när det gäller kamratstöd har varit och kommer att bli av utomordentligt stor betydelse. Det råder inga delade meningar mellan oss i det avseendet. Det är därför som den här konferensen längre fram i vår skall präglas av öppenhet, det skall vara ett givande och ett tagande. Evert Svensson vet att jag har träffat delar av Folkrörelsesverige i olika grupper, och jag kommer framgent att göra på samma sätt för att lyssna på vad de har att säga. De pengar som vi inom socialdepartementet och övriga departement har att förfoga över i detta arbete kommer vi naturligtvis att använda på bästa möjliga sätt, och vi kommer därvid att rådgöra med olika intressenter som vill arbeta för det mål som vi gemensamt har satt upp. Jag vill än en gång understryka att min öppenhet för diskussion om hur vi skall arbeta är mycket stor. Av propositionen framgår att det har satsats sammanlagt 52 nya miljoner på detta område. Det är en ganska avsevärd satsning som visar ambitionsnivån hos regeringen. Till aktiviteter av detta slag ute bland folkrörelserna anslås stora summor. Jag nämnde också en hel del av de aktiviteter som skall pågå inom skolan och sade att vi här försöker få till stånd ett samarbete. Jag tror det vore olyckligt om vi inte försökte synkronisera insatserna utan att var och en drog åt sitt håll. Det är därför vi vill ha ett underlag för den konferens som skall äga rum i april månad. Sedan riksdagen tog det viktiga beslutet om den framtida alkoholpolitiken har det hänt en hel del. Men, som sagt, mycket återstår att göra. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans skall kunna nå resultat. Då gäller det emellertid att vi drar åt samma håll.

Herr talman! Socialministern talar om den väldiga ökning av satsningen på detta område som budgetförslaget innebär. Om jag ser rätt ökar man detta anslag med 12 96 nästa budgetår. Det kanske är mer än ökningen av anslagen inom en del av de andra departementen, men det är bara ungefär vad inflationen kommer att uppgå till, och då har man egentligen inte vunnit något. De 52 milj.kr. som det gäller är till stor del automatiska höjningar. Vad frågan främst gäller är de 7,5 miljonerna till langningskampanjen. Jag vill gärna understryka att det är bra att den kampanjen har kommit, och jag hoppas att den kommer att lyckas. Men höjningarna för övrigt är inte särskilt stora. Om man bortser från de 122 miljoner som skall gå in i det allmänna skatteutjämningsbidraget och som tidigare fanns som specialdestinerat bidrag, minskar i själva verket den summa som anslås till den öppna vården. Och det är egentligen den som vi vill satsa på. Jag sade detta om folkrörelserna därför att jag tror att det är viktigt att de är med redan från början. A-nämnden, som jag också berört i mitt huvudanförande, har inte fått någon påbackning. Folkrörelserna ställer stora krav på denna nämnd, men ändå beviljas det inte mer pengar än tidigare. När det gäller den spritfria representationen vill jag ställa följande fråga: Är regeringen beredd att avge en rekommendation till statliga myndigheter i detta avseende? Formuleringen i budgetpropositionen är verkligen tam och luddig.
Herr talman! Jag tror att Evert Svensson redan när socialutskottet var på besök hos socialdepartementet erfor vilken linje vi driver när det gäller den spritfria representationen. Regeringen är som helhet f. ö. mycket restriktiv när det gäller bruket av alkohol i samband med representation. Som svar på den fråga som gäller skatteutjämningen skulle jag vilja säga att denna har diskuterats i många olika omgångar de senaste två dagarna. Det är helt riktigt att man för något år sedan kom överens om att dessa bidrag skulle ingå i skatteutjämningen. Ett sätt att hävda den kommunala demokratin är nämligen att baka in sådana här speciella statsbidrag i den stora potten. Här vill jag än en gång upprepa att de kommunala skatteutjämningsbidragen inte har halverats. Det är i stället fråga om en förskjutning på ett år av 750 milj.kr. Principiellt har vi fortfarande samma inställning, och därför är den diskussion som Evert Svensson för inte riktigt advekvat i sammanhanget.

Herr talman! Det är många som talar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om den allmänpolitiska debatten inte dominerats av detta ämne så är den debatten ute i samhället just nu väldigt livlig. Det är också många som med sitt tal om jämställdhet åsyftar något slags representativ jämställdhet. ”Om vi bara finge 50 70 kvinnor i riksdag och andra representativa församlingar, så skulle alla problem vara lösta.” Ja, man förleds lätt att tro att Fredrika Bremer-förbundet och andra har den inställningen när man hör deras resonemang. Men ännu viktigare är ju vad som görs av kvinnorna och männen i dessa valda församlingar för de kvinnor och män som man representerar, för alla dem som finns utanför parlamentet. Vad gör man för alla de föräldrar och barn som saknar daghemsplats? Vad gör man för alla de 330 000 kvinnor som i dag är hemarbetande men som skulle vilja ha ett arbete om det bara fanns något sådant att få? Hur möter man den växande kvinnoopinion som kräver en allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, som ser det som en nödvändig reform i strävandena att erbjuda kvinnan och mannen lika villkor i arbetslivet? Och hur möter man den kvinnoopinion som exempelvis kräver andra boendeformer, bättre servicemöjligheter, bättre kollektivtrafik? Ja, ser man till arbetet i denna riksdag finner man att så länge det är fråga om att uttrycka allmänna viljeinriktningar — till intet förpliktande — är det ganska stor enighet, åtminstone bland de partiföreträdare som arbetar med jämställdhetsfrågorna. Jämställdhetskommittén, där alla fem riksdagspartierna finns representerade, har i stor endräkt gjort följande uttalanden i Steg på väg — nationell handlingsplan för jämställdhet — som jag skall be att få citera ur: ”Skillnaden i arbetstid mellan män och kvinnor består och en ständigt ökande andel kvinnor tar deltidsarbete. Det är därför angeläget att snarast påbörja en generell arbetstidsförkortning mot sex timmars arbetsdag. ——-— Jämställdhetsarbetet måste även i fortsättningen inriktas mot att täcka barnomsorgsbehovet och på andra sätt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete med hem och barn. På sikt måste alla barn kunna erbjudas en plats i förskolan. Förskolan måste bli betraktad som samma självklara förmån som skolan är i dag.” Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna delar till fullo jämställdhetskommitténs bedömningar när det gäller sextimmarsdagen och barnomsorgen. Vi ställer också konkreta förslag till samma riksdag i dessa frågor.

Hittills har vi varit ganska ensamma om att rösta för dessa förslag. Får vi kanske ett genombrott nu, detta 1979/80 års riksmöte, och får uppleva att alla de 92 kvinnorna och vpk:s 15 män röstar för exempelvis sex timmars arbetsdag och en kraftigare utbyggnad av barnomsorgen? Eller kommer kanske den proposition som Karin Andersson lägger fram i mars om en nationell handlingsplan för jämställdhet att innehålla konkreta förslag om utbyggnadsplaner för barnomsorgen och om en plan för genomförande av sextimmarsdagen — med konkreta tidsangivelser när målen skall vara uppfyllda? Ja, vi går en spännande vår till mötes, alla vi som kämpar för kvinnans frigörelse. Vänsterpartiet kommunisterna har, till skillnad från övriga partier, alltid hävdat att det är just fråga om kvinnans frigörelse och om en kamp mot kvinnodiskriminering. Det är ju kvinnan som i dag är diskriminerad, det är kvinnorna som har de låga lönerna, det är kvinnorna som får ta konsekvenserna av bristande barnomsorg och vikande sysselsättning — ja, uppräkningen skulle kunna göras lång. Därför tycker vi att det är fel att sudda ut begreppen och tala om jämställdhet i största allmänhet. Vi kan heller inte acceptera att man — i det vällovliga syftet att få en mera könsdifferentierad arbetsmarknad — kvoterar in män i de yrken som i dag expanderar, nämligen de kvinnodominerade vårdyrkena. Resultatet blir ju att kvinnorna får ännu sämre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi är alltså motståndare till den typen av kvotering men inte av samma skäl som moderaterna, som inte vill ha kvotering efiersom man vill besätta tjänster utifrån människors begåvning i stället. Det gör man ju ändå inte — inte ens moderaterna själva! Eller för att ta ett exempel: Hur kan en handelsminister i en svensk regering år 1980 fortfarande tro att kvinnans diskriminering har något med hennes begåvning och förstånd att göra? Jag citerar ur Aftonbladets måndagsnummer, där denne handelsminister svarat så här på frågan varför många fler kvinnor än män är emot kärnkraft: ”Jag kan bara se det som ett bevis på att kvinnorna inte uppnått jämlikhet än. De har inte förstått att de stora riskerna för krig och annat finns i oljan. Och att om kärnkraften stängs lär det bli kallt i stugorna och då får vi krypa på knä till Mecka och be Allah om olja. Det är här de ofantligt stora riskerna ligger.” Tala om förstånd! Men visst måste vi rösta nej till kärnkraft för att få nöjet att se handelsminister Burenstam Linder krypa på knä till Mecka och be Allah om olja. För att inte tala om att vi inte bara av humoristiska utan också av förnuftsmässiga skäl måste rösta nej till kärnkraften den 23 mars. Vi skall däremot inte låta skrämma oss till att en avveckling av kärnkraften skulle vara ett hot emot jämställdheten, som är ett av de tomma hot ja-sidan går ut med i sin argumentering. Att skrämmas med återgång till 1800 talsförhållanden med byktvätt och sköljning i iskalla sjöar är löjeväckande med tanke på att linje 3 räknar med en ökning av tillgången på elström med 10 7 i sitt alternativ. Visst kommer det att kosta pengar att avveckla kärnkraften. Men det blir mångdubbelt dyrare att påbörja avvecklingen på 2000-talet, som ju linje 2 förordar. Kostnaderna och betingelserna för den avvecklingen har man ju försiktigtvis inte alls gett sig in på i beskrivningen av sitt alternativ. Herr talman! Den nyligen publicerade utredningen ”Kvinnors arbete” visar med en förödande tydlighet att vpk haft rätt, när vi under många år talat om den dolda arbetslösheten bland kvinnor, som är hemarbetande och inte kan få ett arbete därför att det inte finns något arbete eller därför att det inte finns tillräckligt med daghemsplatser. Vi har haft rätt, när vi talat om att behovet av arbetstillfällen är mångdubbelt större än vad de öppna arbetslöshetssiffrorna visar, och de hade fel, som anklagade oss för att vilja tvinga ut ovilliga kvinnor i arbetslivet. Jämställdhetskommitténs ordförande Karin Ahrland sade så här i samband med publiceringen av utredningen: ”Av den här undersökningen framgår tydligt att om vi vill ta hänsyn till vad en majoritet av svenska kvinnor önskar, så måste vi skaffa 330 000 nya arbetstillfällen, men också förkorta den dagliga arbetstiden och fördubbla antalet kommunala barntillsynsplatser. Jag tycker att det är dags att vi börjar.” Det tycker vänsterpartiet kommunisterna också. Vi har börjat. Vi har lagt förslag till en offensiv budget. I den tillgodoser vi de behov som finns av ökat daghemsbyggande, ökat bostadsbyggande, förbättringar av kollektivtrafiken m.m., och kan på så sätt skapa 100 000 nya jobb på ett år. Vi har också lagt förslag om sex timmars arbetsdag, som, om man bibehåller produktiviteten och inte höjer arbetsintensiteten, också ger fler arbetstillfällen. Många menar att det är arbetsmarknadens parter som skall genomföra sextimmarsdagen. Mén ser man tillbaka på de arbetstidsförkortningar vi hittills haft i form av kortare arbetsdag och längre semester, så finner man att de alla är resultatet av lagstiftning och inte av förhandlingar. Från vpk:s sida menar vi att för att kunna genomföra också nästa arbetstidsförkortning, så måste vi fatta beslut i det här parlamentet. Sextimmarsdagen har ju dessutom betydelse också för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi har också lagt fram förslag om en utbyggnad av daghem och fritidshem med 40 000 resp. 35 000 nya platser per år. Vi menar att utbyggnaden till full behovstäckning måste vara genomförd 1988. Det kostar pengar. Men det gör också sänkningen av marginalskatten och det gör det vårdnadsbidrag den borgerliga regeringen nu försöker att införa bakvägen med en alltmer utbyggd föräldraförsäkring, där bidraget per dag just är ett vårdnadsbidrag, otillräckligt att leva på. Den politik den borgerliga regeringen i verkligheten för, med sänkning av marginalskatter och inriktning mot vårdnadsbidrag, riskerar ju att som resultat få ytterligare förstärkningar av ojämlikheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Man underlättar ju, genom att sänka marginalskatten, för den ena parten i en familj att arbeta mer, att arbeta över och att extraknäcka — det var ju så det lät i valrörelsen: Det måste löna sig att arbeta, att ta extraknäck, att jobba över. Som om problemet vore att vi hade gott om arbetstillfällen som ingen ville ha, eftersom det inte lönar sig att arbeta. Det måste låta som ett hån för alla de 330000 kvinnor som skulle vilja ha ett jobb — om det bara funnes. Sedan underlättar man för den andra parten att vara hemma genom att bygga ut ett vårdnadsbidrag. Och hittills har det till största delen varit kvinnorna som tagit på sig att vara hemma eller att arbeta deltid och ta hand om hemmet på resten av tiden. Också den utvecklingen kan vi spåra i utredningen Steg på väg ...: ”Deltidsarbete har sedan 1974 ökat särskilt kraftigt bland yngre kvinnor med barn under sju år och är numera vanligast bland yngre kvinnor . Bland småbarnsfäderna är tendensen den omvända, de har i stället längre arbetstid än män i samma åldrar utan barn.” När man anför sådana här exempel kan man ibland få höra att jämställdheten mellan kvinnor och män i mycket är en fråga om attitydförändringar. Bl. a. måste mannen ändra attityd till arbetet i hemmet och till omsorgen om barnen. Och visst är det så. Men attityder kan vi inte lagstifta om i riksdagen. Men de reformer vi kan lagstifta om kan antingen innebära en förstärkning av rådande värderingar och attityder eller underlätta för nya värderingar och attityder att tränga igenom. Den politik jag skisserade är en politik som förstärker rådande värderingar och attityder. De mål som ställts upp i jämställdhetskommitténs nationella handlingsplan Steg på väg .

Herr talman! Kommunernas roll för vår ekonomi och för vår sociala trygghet har stått i centrum för debatten. Jag tänkte börja med några kommentarer till den diskussionen. Sommaren 1978 kom regeringen och kommunerna överens om att samhällsekonomin kunde klara en ökning av den kommunala verksamheten med 3 26. Inom den ramen skulle rymmas den utbyggnad av barnomsorg, äldreomsorg och långtidssjukvård som alla menade måste sättas främst i rådande läge. Den överenskommelsen har också alla partier här i riksdagen ställt sig bakom. Sedan har man kunnat konstatera att den verkliga ökningen av kommunernas verksamhet det senaste året närmade sig 5 0. Ändå har man inte riktigt levt upp till den planerade utbyggnaden avt.ex. barnomsorgen. Ännu sämre ser det ut i planerna för de närmaste åren. Slutsatserna av denna iakttagelse kan bara vara en, nämligen att det är någonting annat som kommunerna har satt främst. De har inte gjort den angelägenhetsgradering som man var överens om. Det är inte så märkligt om regeringen av detta drar slutsatsen att något behöver göras för att få till stånd en ändring — för att klara både samhällsekonomin och den sociala omsorgen. Det som har förvånat mig i kommentarerna till det förslag som regeringen nu lagt fram är att så många kommunalpolitiker så snabbt är framme med slutsatsen att uppskovet med 750 miljoner kommer att gå ut över barnomsorg och äldreomsorg. Jag måste fråga: Finns det ingenting annat att hålla igen på? Satt talet om att barnomsorgen och äldreomsorgen skulle komma främst så löst att det, så fort man måste skära ned från den ökning som ligger över den som man har varit överens om, är barnomsorgen och äldreomsorgen som man skär ned på? Jag kan ta ett exempel. En socialdemokratisk kommunalman säger i senaste numret av Kommun Aktuellt: ”Nu återstår bara att skära ned på barnomsorgen och åldringsvården.” Jag kan förstå dessa uttalanden såsom ett tecken på att man vill angripa förslaget från regeringen. Då tar man till de starkaste vapen man har. Man tar någonting som man vet att alla gillar och säger: Detta kommer att skäras ned. Men tänker man inte på vilken skada man gör på förtroendet för kommunalpolitikerna och deras löften. De har ju lovat att sätta detta främst, och ändå är det detta som i första hand skall skäras ned. Det går inte ihop. Nu när resurserna är begränsade, prövas verkligen viljan att sätta den sociala tryggheten främst. Då skall man visa att det inte i första hand går ut över barnomsorgen och äldreomsorgen. Från våra kommunala förtroendemän ur alla partier vill vi höra kommentaren att nu skall man se om det inte finns någonting annat, som man tydligen har ökat snabbare än samhällsekonomin tål. Också det kan säkert vara bra saker. Det finns goda skäl för de flesta kommunala utgifter precis som det finns goda skäl för de flesta statliga. Men om man skall sätta någonting främst, är det något annat som inte kommer främst. Då får man ta den smärtsamma åtgärden att säga nej till det. Det betyder inte att jag utesluter, att det skulle finnas behov av ett ökat stöd till t.ex. den kommunala barnomsorgen. Men erfarenheten lär oss att det inte går att bara ösa på med pengar, utan man måste vid pengarna fästa villkoret att de verkligen går till en ökning av den kommunala barnomsorgen. Den förra regeringen sade ungefär så här till kommunerna, att man kunde diskutera en höjning av bidragen till barnomsorgen, under förutsättning att Kommunförbundet kunde komma upp med en metod som innebar bindande utfästelser från kommunerna att verkligen följa den plan som man hade kommit överens om. Jag hoppas att den nuvarande regeringen inte är främmande för att använda samma metod och säga till kommunerna att en förutsättning för ökade pengar är att kommunerna verkligen lovar att hålla löftet om 100 000 daghemsplatser. Då kan det vara motiverat. En speciell fråga i den kommunala sparsamheten skall jag be att särskilt få peka på. Många rapporter har nått mig om att man i kommunernas budgeter vill spara in barnsamariterna, alltså de kommunala medhjälpare som kommer hem till familjer med sjuka barn, som inte kan vara på daghem utan måste vara hemma. Man säger att riksdagen har infört mera generösa regler när det gäller möjligheterna för föräldrar som är hemma hos sjuka barn att få pengar från den allmänna försäkringen. Då behövs inte barnsamariterna, och därför tar man bort dem eller halverar anslaget. Jag skulle vilja läsa in i kammarens protokoll vad socialförsäkringsutskottet sade i sitt betänkande, när denna mera generösa rätt till ledighet infördes. Jag hoppas att det kan nå fram till en och annan kommunalpolitiker. Utskottet anförde: ”I propositionen framhålls att statsmakterna har, både när rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn infördes och när den senare har utvidgats, med skärpa framhållit att dessa åtgärder inte får innebära att kommunerna minskar sin utbyggnad av barnvårdarverksamheten. Departementschefen understryker nu på nytt att föräldrapenningen inte får tas som ett alternativ till en utbyggd barnvårdarverksamhet. Enligt hans mening är det angeläget att kommunernas barnvårdarresurser utökas i samma omfattning som den ordinarie barnomsorgen. Uttalandena i propositionen utgör enligt utskottets mening en garanti för att det i motionen aktualiserade problemet är föremål för tillbörlig uppmärksamhet. Utskottet anser därför att riksdagen f. n. saknar anledning att begära att regeringen tar upp överläggningar med kommunförbundet och avstyrker bifall till yrkandet 4 i motionen 2482.” Jag är övertygad om att det är rätt som utskottet säger att man inom socialdepartementet har sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Jag vill med detta lilla inlägg bara ytterligare fästa uppmärksamheten på att regeringen, om detta skulle vara ett allmänt förekommande fenomen ute i kommunerna, får ta upp saken med Kommunförbundet. Det är man inte förhindrad att göra mot bakgrund av uttalandet från utskottet som riksdagen godkände — det vore snarast att handla helt i linje med vad utskottet här har sagt. Om det skulle visa sig att behovet av barnsamariter minskar därför att föräldrar i mycket stor utsträckning utnyttjar rätten till ledighet när deras barn är sjuka, skall givetvis inte kommunerna behöva ha barnsamariter anställda som de inte kan sysselsätta, men då måste man först konstatera att behovet verkligen minskar. Under mellantiden är det lätt att praktiskt ordna det så, att barnsamariter eller barnvårdare arbetar inom kommunens barnomsorg som medhjälpare eller vikarier vid barnstugorna, så att de har sysselsättning även de dagar när det inte finns några sjuka barn som behöver tillsyn. Herr talman! Här har redan förts en lång diskussion om alkoholfrågan, och den kommer säkert att debatteras mera under våren. Jag liksom alla andra hälsar detta ökade intresse med tillfredsställelse, eftersom alkoholfrågan är vårt största sociala problem. Hittills under åren har diskussionen framför allt gällt vården och dess utformning, och den är naturligtvis viktig. Men vi måste samtidigt konstatera att vi aldrig kan lösa alkoholproblemen bara genom en ULra vård, utan de förebyggande åtgärderna är de viktigaste. Folkpartiet antog på sitt landsmöte 1975 ett program med åtgärder mot missbruk av alkohol, narkotika och tobak, som när det gäller alkoholpolitiken sammanfattande kan sägas vara ett uttryck för en restriktiv politik, vilket givetvis i ännu högre grad gäller i fråga om narkotikapolitiken. De tankar som framfördes i detta program präglade i stor utsträckning också det beslut som riksdagen fattade 1977. Nu reses många krav på att vi skall gå vidare och införa ytterligare restriktioner och att vi således skall göra stora ändringar i 1977 års beslut. För min del har jag den uppfattningen, att de reformer vi då fattade beslut om och som föregicks av tio år av utredningsarbete, yttranden och diskussioner, måste få en chans att verka innan vi gör några större ändringar. De har ännu inte fått den chansen. Genomförandet av åtgärderna har tagit tid — vi vet alla att exempelvis A-nämnden inte fick sitt kansli i ordning förrän drygt ett år efter riksdagsbeslutet — och därför bör utfallet av beslutet studeras ytterligare någon tid. Riksdagsbeslutet omfattade — förutom frågor om information, alkoholfria miljöer och mycket annat — tre huvudinstrument när det gäller restriktionerna: prispolitiken, åldersgränsen och försäljningsmonopolet. Det kan bli nödvändigt med alkoholpolitiska beslut också för den här riksdagen, men jag tror att man då i första hand skall ta sikte på att vidareutveckla dessa tre instrument, snarare än att införa nya. Vi måste använda prisinstrumentet mer aktivt. Vi har kunnat konstatera att konsumtionen av alkohol minskade under 1977 och 1978. Sedan började den öka under 1979, men jag tror att man vågar hoppas på att det skett en viss nedgång i försäljningen på systembolagen sedan priset höjdes i höstas — vissa preliminära uppgifter tyder faktiskt på det. I fråga om åldersgränsen kan i ännu högre grad hävdas att beslutet inte har fått någon riktig chans. Med en viss tillspetsning kan man säga att det fram till i våras, när folkpartiregeringen lanserade tanken på en kampanj mot överlåtelse av alkoholdrycker till ungdom, var väldigt tyst kring frågan om åldersgränsen — jag säger detta med lika mycket självkritik som kritik mot någon annan. Få politiker med ansvar för de sociala frågorna hördes tala om att åldersgränsen måste upprätthållas, att det är ett allvarligt brott att överlåta alkohol till ungdom och att detta är någonting som alla vuxna måste tänka på. Men mot bakgrund av att vi nu har en sådan stor uppslutning kring tanken på en kampanj i den här frågan, och med tanke på att man t.ex. i Göteborg och Stockholm redan har gjort fina insatser på det kommunala planet, kanske man vågar hoppas att vi med fortsatta gemensamma insatser kan medverka till att åldersgränsen upprätthålls på ett bättre sätt än tidigare. Slutligen har vi frågan om försäljningsmonopolet, som ju inte heller fungerar riktigt som det skall. Vi vet att det sker en omfattande försäljning av snabbsatser för vintillverkning i hemmen, vilket inte var avsikten när beslutet fattades 1977. Man räknar med att tio miljoner liter per år tillverkas på detta sätt. Och vi fick alla under förra året en ohygglig illustration av vad det kan leda till — om det är riktigt att den pojke som i Göteborg stack ner en lärare hade berusat sig på just sådant hemtillverkat vin. Frågan om snabbvinsatserna har i år tagits upp i flera motioner här i riksdagen, så den får vi anledning att återkomma till. r Det är klart att information och opinionsbildning är viktiga delar för att vi på längre sikt skall kunna få till stånd en ändring. Lika litet som det går med bara vård, går det med bara restriktioner. Vi måste få en annan inställning. Och informationen får inte bara varna för skador. Den måste också klara ut sambandet mellan bruk och missbruk — helt enkelt klara ut att våra alkoholskador i stor utsträckning beror på den alkoholkultur vi har i landet och de ökade möjligheter som den ekonomiska utvecklingen har givit oss alla att till vardags konsumera mera alkohol. Det är detta som informationen måste ta upp. Samhällets information måste kompletteras med en opinionsbildning för alkoholfria miljöer och alkoholfria alternativ i alla sammanhang, så att den som inte vill dricka alkohol inte skall känna att han ställer till något som helst besvär. Det är naturligtvis också viktigt att opinionsbildningen när det gäller ungdomar innefattar en praktisk demonstration av att man kan ha trevligt, roligt och festligt utan alkohol. Om den vuxna generationen aldrig visar det, får vi inte heller någon förbättring hos ungdomen. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson höll ett ganska detaljerat anförande om frågan om tvång inom missbrukarvården. Den frågan kommer vi åter till senare i år, och eftersom Ingegerd Troedsson inte är här i kammaren avstår jag från att bemöta hennes anförande — det fanns annars åtskilligt att säga om det. Men det hör mera hemma i en sakdebatt än i en allmänpolitisk debatt som denna. Jag hoppar därför över det som jag hade tänkt säga i den frågan. Vi har fått ett inslag i samhällsdebatten som jag tycker är mycket viktigt och uppmuntrande. Man pekar på att vårt samhälle självfallet måste bygga på solidaritet och att det i en tid när vi har begränsade resurser naturligtvis är särskilt viktigt att alla är beredda att avstå eget konsumtionsutrymme och egna pengar till gemensamma insatser. Om det är någon gång som man skall hålla ihop och visa solidaritet i ett samhälle, är det naturligtvis när det är ekonomiska problem. Men det är självklart att solidariteten inte får stanna vid det. Den måste också — och det gäller kanske framför allt på det område som jag här har diskuterat, missbruksområdet — visas i praktisk handling, genom att man avstår från sådant som man själv tycker är bra och som man skulle kunna hantera men som man vet leder till problem för andra. Det kan vi göra, även om inte hela svenska folket i första taget blir nykterister.
Herr talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer till Gabriel Romanus anförande. Jag kan helt instämma i de synpunkter som framfördes när det gäller prioriteringarna ute i kommunerna. Det är riktigt, som Gabriel Romanus sade i slutet av sitt anförande, att vi i tider när vi inte har en stor tillväxt att dela på måste göra prioriteringar på alla nivåer — på regeringsnivå, här i riksdagen och i landsting och kommuner. Då är det viktigt — jag vill gärna understryka det — att de som bäst behöver omsorgen också får sina behov först tillgodosedda. Jag vill också något kommentera det som vi nu kan läsa om i tidningarna, nämligen vad som händer när det gäller barnvårdarna. Jag vet att vi från jämställdhetssynpunkt, inte bara mellan män och kvinnor utan också mellan småbarnsföräldrar och andra människor i samhället, ibland har ett mycket olyckligt förhållande när det gäller möjligheterna att konkurrera om jobben —så bister är ju verkligheten. Vi riskerar nu att hemna i den situation att den försäkring som skulle stärka barnfamiljernas situation i stället stjälper dem, därför att föräldrarna när de har ett sjukt barn måste stanna hemma därför att ingen barnvård nu finns tillgänglig. Det måste finnas kvar en flexibilitet, så att det finns barnvårdare tillgängliga när arbetet kräver att en förälder är på jobbet. Den möjligheten får man inte undanrycka, annars hamnar småbarnsföräldrarna i en väldigt olycklig situation på arbetsmarknaden. Jag vill i det sammanhanget betona vikten av att de som är barnvårdare också kan beredas annan sysselsättning.

Det fordras naturligtvis en förändring av de förhållanden vi har i dag för att åstadkomma detta. Men målet måste vara en större öppenhet och en större flexibilitet i användandet av de personer som har tagit till uppgift att ta hand om våra barn, både i barnens hem och på institutioner.

Herr talman! Jag vill ta upp diskussionen om den s.k. A-nämnden inom socialstyrelsen. Den har egentligen bara tre handläggare, varav två sköter statsbidrag till organisationer och kommuner för aktiviteter och information. Den är alltså oerhört underbemannad. Dessutom pågår det en omorganisation av socialstyrelsen, och enligt uppgift kommer den inte att vara klar förrän den 1 juli 1981. Det är alltså väldigt osäkert hur arbetet i nämnden skall ledas. När vi nu har kommit i gång litet — jag är medlem i denna A-nämnd — så börjar denna omorganisation av socialstyrelsen. Jag vill gärna säga till Gabriel Romanus men också till socialministern, att det är helt nödvändigt att det blir en ordentlig styrning av nämnden så att man kan arbeta på detta väsentliga område tillsammans med regering och riksdag.
Herr talman! Jag vet inte på vilket sätt jag apostroferade Evert Svensson och gav honom anledning till detta inlägg. Men det var väl att jag nämnde ordet ”A-nämnden”, förmodar jag. Jag vill gärna säga att jag inte i första hand lastar Evert Svensson för att A-nämnden inte kom i gång med sitt arbete förrän mer än ett år efter riksdagsbeslutet. Det var naturligtvis andra som var huvudansvariga för att man inte fick någon personal, även om varje ledamot hade möjlighet att slå larm. Det kunde ju Evert Svensson ha gjort. Men jag tror inte det är fråga om brist på resurser inom socialstyrelsen, utan om en splittring av resurserna. Man har två olika byråer som sysslar med missbruksfrågor, och dessutom A-nämndens kansli. Det finns också ett fjärde ställe, nämligen H-nämndens kansli, där upplysningsfrågorna delvis ligger. Jag tror det väsentliga är att man får en bättre sammanhållen organisation inom socialstyrelsen, där man tycker samma sak och drar åt samma håll. Det kanske är en nåd att stilla bedja om, men det är det väsentliga — inte att man får en eller annan tjänst till. Jag hoppas det skall kunna gå att börja på den vägen redan före den 1 juli 1981, och jag är övertygad om att med den nya ledningen av socialstyrelsen blir det så. Jag utgår från att Evert Svensson kommer att arbeta i samma riktning.
Herr talman! Nu har jag replikrätt, eftersom mitt namn har högtidligen blivit uttalat. När det gäller detta med socialstyrelsen och den s.k. A-nämnden vill jag bara påpeka det problem som finns nu, nämligen att socialstyrelsen är under omorganisation. Det jag allvarligt vill skicka med i denna debatt är att det inte får bli grus i maskineriet. Den fråga som vi nu diskuterar har vi diskuterat så länge, och nu kan vi inte längre skjuta upp spörsmålet om den ledning som vi behöver ha. Det kan bli tal om extra personal, men det kan också bli tal om att få fram personal inom socialstyrelsen. Jag är rädd för — det är det jag vill ha sagt — att det går ytterligare tid innan vi kan få riktigt tag i de här frågorna. Dessutom, när vi kommer med våra propåer till regeringen och t.ex. inte får tillräckligt ekonomiskt stöd, så blir frågan ytterst svår.

Herr talman! Årets statsbudget visar att Sveriges ekonomi befinner sig i djup obalans. Underskottet i budgeten ökar till 55 miljarder. Räntan på statsskulden är nu den tredje största posten i budgeten och överstiger med flera miljarder statens sammanlagda kostnader på t.ex. handikappområdet. Till den dystra bilden hör även att konjunkturen enligt regeringens bedömningar kommer att mattas av under året med ökade svårigheter på arbetsmarknaden som följd. Landets ekonomiska bekymmer återspeglas på t.ex. handikappområdet. Statsverkspropositionen innehåller inga nya reformer som förbättrar villkoren för enskilda människor. Den enda nyheten inom t.ex. socialdepartementets verksamhetsområde är att handikappforskningen i Göteborg övergångsvis får en kvalificerad forskare. I övrigt kan jag inte finna några nya idéer trots att handikapprörelsen har framfört en lång rad önskemål. Årets budget måste därför betraktas som ytterst svag när det gäller nya insatser för handikappade. Alla som arbetar med handikappfrågor är överens om den bedömning jag här har givit. Vid överläggningar med regeringen under hösten ställde handikapprörelsen krav på fortsatta reformer. Trots stora insatser under 1960 och 1970-talen är det långt kvar innan handikappade uppnått jämställdhet med andra i samhället. Jag vågar t.o.m. påstå att vårt land hör till de länder som kommit längst med insatserna för handikappade. Likväl är klyftorna stora i det svenska samhället. Många människor isoleras, slås ut från gemenskap på grund av brister i samhället. Tusentals tvingas vistas på vårdinstitutioner därför att man inte har ordnat med boendeservice ute i samhället. Årligen utestängs hundratals människor från eftergymnasial utbildning. Detta är bara några exempel på områden där det behövs fortsatta insatser. Därför är det nödvändigt att prioritera reformer på handikappområdet. De nya ekonomiska resurser som vi kan skrapa ihop i landet måste användas just på detta område där behoven är störst. Vid överläggningen i höstas försäkrade statsminister Fälldin att ”budgeten kommer att visa att regeringen skall satsa på de svaga i samhället — vi kommer att tillgodose de handikappades krav”. Det löftet höll inte ens från november till januari, då budgeten lades fram. Mot bakgrund av Fälldins yttrande hade man inom handikapprörelsen stora förväntningar på budgeten. Förväntningarna grusades dock. En stillastående politik av detta slag innebär på sikt ett hot mot tryggheten. Klyftorna ökar i samhället. Vi kan inte acceptera att man inom regeringen håller igen på angelägna reformer för handikappade samtidigt som man har råd att genomföra skattesänkningar för höginkomsttagare. En sådan politik är djupt orättfärdig, och den måste vi protestera emot. Inom budgeten finns flera orosmoln som blåser upp. Socialministern talar om att man inom regeringskansliet skall göra en översyn av färdtjänsten i syfte att begränsa kostnadsexpansionen. Dessutom skall man precisera vem som i framtiden skall vara färdtjänstberättigad. Jag vill i det sammanhanget varna för att man i samband med översynen genomför nedskärningar eller ytterligare begränsningar när det gäller resemöjligheterna för rullstolsbund na personer. Jag har mycket svårt att tänka mig att staten kan spara pengar på färdtjänsten. I stället krävs det en ökning av satsningarna på färdtjänsten för att handikappade skall kunna få samma resestandard som andra medborgare. Jag förstår att en utjämning måste ske mellan kommunerna, och då är det alltså viktigt att det ställs kvalitetskrav på färdtjänsten. Det är helt nödvändigt för att man skulla kunna få lika standard i hela landet. Jag ser även med oro på uttalanden i regeringsförklaringen om begränsning av den kommunala verksamheten. Dessa uttalanden följs nu upp i budgeten genom frysning av skatteutjämningsbidraget. Förbättringar för äldre handikappade måste delvis ske ute i kommunerna. En begränsning av den kommunala verksamheten kan göra en nödvändig utökning av bl.a. färdtjänst, hemhjälp och ledsagarhjälp omöjlig. Riksdagsbeslut om att olika verksamheter skall planeras så, att de blir tillgängliga för alla, har inte fullföljts på grund av ekonomiska åtstramningar under senare år. Jag tänker då på kulturpropositionen som riksdagen antog för ett antal år sedan och framför allt på tillgängligheten av bibliotek, teaterlokaler o. d. Beslutet har inte följts upp ute i kommunerna. Personer med handikapp är i mycket hög grad beroende av samhällets verksamhet för att få grundläggande behov tillgodosedda. Därför är det viktigt att samhällets insatser ökar, så att starkt eftersatta behov kan tillgodoses. Kraven på en försvagning av den offentliga sektorn måste tillbakavisas. Går jag in på konkreta avsnitt i budgeten finner jag att bilbidraget och bostadsanpassningsbidraget är oförändrade trots en kraftig inflation under året. Utredningsförslaget om biltelefon, som blev klart redan 1976, förblir liggande i kommunikationsdepartementet. Statsbidraget till handikapporganisationerna möjliggör inte någon utvidgning av årets verksamhet. Även i fortsättningen tvingas DHR att finansiera rekreation, utbildning och annan angelägen verksamhet med insamlingar och lotterier. Varje år tvingas förbundet att av egna medel satsa 1 milj.kr. för att möjliggöra rekreation och vila för handikappade. Detta är ju en fråga där samhället måste ta ett ordentligt ansvar. Man kan inte begära att en organisation skall kunna skaffa så mycket pengar och driva en verksamhet av detta slag. Under rubriken rehabiliteringsoch stödåtgärder för svårplacerade står det att läsa att 28 000 arbetshandikappade är aktuella på arbetsförmedlingarna varje månad. Av dessa blir 13 90 föremål för någon form av åtgärd, men endast 6 2 får arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Siffrorna belyser den ytterst svåra situationen för handikappade på arbetsmarknaden. En förändring kan endast ske genom en ökning av resurserna till anpassningsgrupperna, förmedlingsverksamheter och de arbetsvårdande insatserna. Personer med funktionshinder har de största praktiska svårigheterna att få ett arbete. Detta har inte i tillräcklig grad beaktats i budgetpropositionen. En viktig samhällsfråga just nu är bostadsfrågan för personer med ett svårt handikapp. Lägenheter med s.k. boendeservice medför att människor med stort behov av praktisk hjälp kan få ett självständigt boende i stället för att vistas på vårdinstitutioner. Bostäder för rörelsehindrade är självfallet en kommunal angelägenhet, liksom bostäder för övriga medborgare. Den som har rörelsehinder behöver bostaden där arbete kan erhållas och med hänsyn till familjerelationer. Därför måste boendeservice finnas i varje kommun. Anledningen till att boendeservicen ännu inte är utbyggd, trots påstötningar under många år, är tveksamhet i kommunerna, framför allt beträffande finansieringen. Vem skall ta ansvaret för servicekostnaderna, hur skall man finansiera merytor och extra inredning i bostaden? I det senare fallet råder osäkerhet om tillämpningen av anpassningsbidraget. Kostnaderna får naturligtvis inte utgöra ett hinder när det gäller att lösa bostadsfrågan för gravt rörelsehindrade. Därför är det nödvändigt att staten tar ett samlat grepp och snabbt tar initiativ för att få fram en lösning av frågan. I en motion till årets riksdag har jag också anvisat vägarna för hur vi skall klara av bostadsfrågan för dessa människor. Andra motionskrav är anpassning av den yttre miljön till handikappades behov, vidgade möjligheter att erhålla arbetsbiträde vid anställning med lönebidrag och vid skyddad verksamhet. Anslaget för arbetsbiträde måste täcka alla kostnader som är förenade med den praktiska hjälpen i arbetssituationen. I en annan motion finns krav på en översyn av forskning, utveckling och produktion av tekniska hjälpmedel för personer med handikapp. Där står det så gott som stilla! Utvecklingen av hjälpmedel för handikappade ligger dessutom på lägre teknisk nivå än den gör för andra tekniska produkter i samhället. Samhället avsätter miljarder för att ta fram nya bilmodeller och andra tekniska finesser, som sköts av minidatorer osv., men en rullstol ser likadan ut som på 1920-talet och fungerar i stort sett på samma sätt. Här krävs alltså ökade insatser. Hjälpmedlen på handikappområdet måste kunna följa med i den tekniska utvecklingen i övrigt. Jag hoppas att de krav jag har pekat på får en bred uppslutning i utskotten. Det man har missat i regeringen får man hjälpa upp i riksdagsbehandlingen. Det är angeläget att handikappfrågorna lyfts upp i den politiska debatten och att man tillgodoser de krav som förs fram från de handikappade själva. Principen om alla människors lika värde måste vara utgångspunkten i det fortsatta reformarbetet. För att ett samhälle med samma möjligheter för alla skall bli verklighet krävs det att alla tar ett solidariskt ansvar och samverkar för tillgänglighet, arbete, trygghet och gemenskap.

Herr talman! Jag kan hålla med om att statsbudgeten inte innehåller några nya reformer för handikappade — annat än i mycket begränsad omfattning. Trots det uppgår statens samtliga insatser för handikappade till nästan 12 miljarder kronor — en icke helt obetydlig summa. Anslagen till handikappade inom socialdepartementet har ökat med 12 96, och det är ett påslag som väsentligt överstiger alla andra anslagsposter inom departementet. Helt nyligen har inom departementet tillsatts en utredning. Syftet är att man skall skapa bättre bostadsoch servicemöjligheter för svårt handikappade — ett mycket viktigt arbetsområde inom departementet, som jag verkligen vill betona mitt stora intresse för. Det är, det kan jag också försäkra, inte tal om någon begränsning av färdtjänsten för handikappade, i all synnerhet inte för rullstolsbundna. Syftet med översynen av färdtjänsten är att den verkligen skall komma dem till godo som bäst behöver den. Det skall inte bli någon försämring för handikappade. Arbetet med riksfärdtjänsten måste också kunna ge vissa normer för hur färdtjänsten bäst skall kunna utnyttjas. Här nämndes också bostadsanpassningsbidragen, som skulle ha blivit sämre. Till det kan jag bara säga att bostadsanpassningsbidraget inte är utnyttjat på vissa länsstyrelser. På vissa håll i landet har man gått ut med särskilda informationskampanjer för att dessa anslag skall utnyttjas bättre. Det förekommer ett stort och brett planeringsarbete inom socialdepartementet på handikappområdet, och inom kort kommer en interdepartemental arbetsgrupp att tillsättas för att vi skall nå en bättre samordning av åtgärder för handikappade. Syftet är att de för åtgärder för handikappade anvisade medlen skall få en effektivare användning. Arbetsgruppen skall också söka finna åtgärder som underlättar för departementen att ta sitt ansvar som arbetsgivare för att bereda arbetsmöjligheter för handikappade inom departementen. Jag vill också hänvisa till det mycket breda arbete som pågår under ledning av socialdepartementet inför FN:s handikappår 1981. Det finns en beredningsgrupp inför detta år. I den gruppen ingår representanter för handikapporganisationerna, för arbetsmarknadens parter, för statliga myndigheter samt för Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Målsättningen är att handikappåret skall ge nya impulser till insatser för handikappade, och jag ser med stor tillförsikt fram mot det här året, eftersom jag vet att vi har en väl utbredd handikapprörelse i landet på statlig, regional och lokal nivå. Jag tror därför att det skall bli ett mycket meningsfyllt år för fortsatta insatser för de handikappade i landet. Jag kan försäkra att jag personligen har ett mycket stort intresse för handikappfrågorna och kommer att ägna en mycket stor del av min tid åt att förbättra förhållandena för handikappade i landet.

Herr talman! Det sista som statsrådet sade noterar jag. Det behövs verkligen ett samlat grepp och reella insatser på det här området. Vi vet ju att många människor lever ytterst besvärligt, och det är alltså nödvändigt att samhället går in och förändrar förhållandena. Statsrådet säger att kostnaderna för statens insatser uppgår till så och så många miljarder. Men nu är det ju framför allt fråga om en automatisk uppräkning av olika poster, främst pensioner och ersättningar, med hänsyn till inflationen. En sådan uppräkning är naturligtvis nödvändig för att vederbörande inte skall få en sämre standard. Jag hoppas att det inte heller är någon som ifrågasätter just detta. Jag kan väl i övrigt också notera att det inom departementet har bildats en grupp för boendeservice, för detta är utan tvivel en mycket angelägen fråga. Det finns många, framför allt unga människor, som vistas inom långvården men som inte skulle behöva vara där, om man kunde ordna service ute i samhället. Det är alltså viktigt att man tar itu med den här frågan. Men jag är litet rädd, när man nu startar en stor utredning som tar flera år. Som jag ser det är lösningarna ganska enkla att finna. Jag tror att man kan komma fram väldigt snabbt och att det också är nödvändigt. Jag känner till att man skall göra enkäter och gå grundligt till väga, men jag tror att det framför allt krävs snabba och ordentliga insatser. Beträffande bostadsanpassningsbidraget säger statsrådet att anslaget inte är utnyttjat. Men nu är det ju på det sättet att bidraget är maximerat till 20 000 kr., och är anslaget inte utnyttjat kunde man ju höja det maximala beloppet, så att den enskilde fick mer i varje särskilt fall. Beloppet är alltså maximerat till 20 000 kr., och det räcker inte för att anpassa en bostad i dag. När det gäller färdtjänsten är det klart att det som står i budgetpropositionen oroar. Det står ju där att genom denna översyn skall man försöka komma till rätta med kostnadsexpansionen. Jag menar i stället att det behövs ytterligare satsningar för att handikappade skall komma i nivå med andra medborgare och få samma resemöjligheter som dessa. Jag hoppas att översynen inte går ut över de rullstolsbundna, för de är ju helt beroende av färdtjänsten. En försämring får alltså inte drabba dem som bäst behöver den här servicen.

Herr talman! De senaste åren har jag tagit mig friheten att mot slutet av den allmänpolitiska debatten göra några kommentarer till de anföranden vi fått förmånen att avnjuta i debattens början, medan det ännu var en debatt, värd denna benämning. Den här gången skall jag i stället själv försöka belysa några områden, som bekymrar mig — särskilt. Låt mig då börja med att säga, att åtskilliga ledamöter av kammaren frågat mig, vart de nu skall vända sig vid inträffade akuta sjukdomsfall, sedan Serafimerlasarettet — till följd av riksdagens eget beslut i våras — i dagarna skattat åt förgängelsen och utgått ur riksdagens fickalmanacka. För ledamöter boende i Stockholms stad och län gäller då att de får vända sig till det sjukhus i länet, till vars upptagningsområde de hör. Eftersom riksdagen älskvärt nog berett mig halvpension på Karolinska sjukhuset — en inrättning belägen mellan riksdagen och Norra begravningsplatsen, som kan nås med 52:ans buss från hörnet av Drottninggatan och Klarabergsgatan — skall jag för alla andra efter måttet av min förmåga försöka utverka ett vänligt bemötande där i stället. Men medan Serafen var ett litet sjukhus med en lättsam, behändig och personlig inre organisation, är KS ett stort, svåradministrerat och kärvt sjukhus, och ingen skall förledas att tro att de mycket betydande nedskärningar, främst av läkarantalet, som föreslås i årets budgetproposition, kommer att göra det smidigare. Att riksdagen övertalades att medverka till Serafimerlasarettets nedläggning kommer att visa sig ha varit ett kapitalt misstag: en väl fungerande organisation har nu slagits sönder och vrakspillrorna spritts åt olika håll, precis som de dunkla krafter, som agerat i bakgrunden, velat det. Jag vill uppmana kammarens ledamöter, och särskilt socialutskottets, att noga skärskåda vad som nu föreslås beträffande statens enda återstående sjukhus i budgetpropositionen — jag har mina misstankar att beräkningarna däri snart kommer att visa sig precis lika felaktiga som liknande beräkningar för universitet och högskolor tidigare visat sig vara på utbildningsdepartementets huvudtitel. Med detta har jag emellertid inte velat angripa de ifrågavarande statsråden, som jag anser vara förtjänstfulla personer, och jag återkommer till den saken i det följande. Dessförinnan vill jag för egen del deklarera, som jag visserligen gjort förut —men jag har lärt mig nödvändigheten av upprepningar i detta hus— att staten inte kan räkna med att decentralisera viktiga allmännyttiga verksamheter och sedan rädda sitt samvete genom att i stället dela ut statsbidrag. Staten har ansvaret för dessa verksamheters kvalitet och måste fungera som både normgivare och kontrollant. Ingen skall inbilla mig att ett ämbetsverk — dvs. en pappersorganisation — kan fungera som normgivare för en levande verklighet: endast exemplets makt har betydelse. Lika väl som staten driver universiteten och inte utackorderar dem till landstingen, lika väl är det statens skyldighet att se till att undervisningssjukhusen har den högsta — den normsättande — kvaliteten bland landets sjukhus. I det avseendet har staten tidigare, liksom nu, brustit i ansvarskänsla. Landsting och fria städer har under vissa perioder givit föredömliga exempel; själv har jag upplevt en stimulerande pionjäranda i Malmö på 1950-talet, och likadant var det i Göteborg och förefaller det att senare ha varit i Umeå och Linköping, medan jag tror vi skall tala tyst om Stockholm. — I dagens ekonomiska läge kan det väl inte utan skäl befaras att den åtstramning, som nu begärs av kommunerna, kommer att drabba de kommunala undervisningssjukhusen i högre grad än andra kommunala aktiviteter, som har mera talföra och ideologiskt aggressiva företrädare. Så mycket viktigare blir det då att riksdagen slår vakt om de inrättningar, som måste markera de yttersta positioner, från vilka en framstegsvänlig stat själv icke kan vika. Serafimerlasarettet var på sitt sätt, historiskt och geografiskt, riksdagens sjukhus. Riksdagen lät sig förledas att sälja det till kommunala instanser. Det tog dem tolv år att — mot hårt motstånd — ta kål på det. Utan det motståndet hade det nog gått fortare. Karolinska sjukhuset står nu i tur. En förutvarande sjukvårdsminister i en förutvarande regering lät ge statens förhandlingsnämnd i uppdrag att förhandla bort det. Jag vill be riksdagen att se mycket noga på den saken när den eventuellt blir aktuell. Jag har — genom egna erfarenheter både från Skåne och från sjukvårdsministerns eget län — en djup och uppriktig respekt för den kommunala självstyrelsen och dess historiska ursprung i vårt land. Jag har också på nära håll upplevt en högre statlig administration, med anor från Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna och kärva karolinerkungar: en sträv ämbetsmannamoral, fotad på lagen och bl.a. gestaltad av Runeberg i Landshövdingen. Men jag har känt mig oroad av normlösheten och tilltagsenheten hos fritt flytande mellannivåförvaltningar, utan förankring hos människorna och utan inspiration från erfarna ledare; i stället ofta förvillade av någon journaljär, pragmatisk social eller juristisk moderiktning. Även om Gunnar Sträng lyckades utlokalisera ett antal mindre betydande ämbetsverk, är det ändå i huvudstaden som denna den nya klassen av ”administratörer” — låt oss kalla dem ”direktörerna”, även om de aldrig når upp till de verkligt framstående direktörernas klass, dessa som i sinom tid, liksom f. ö. Gunnar Sträng, blir ”doktorer” i någon framstegsvänlig fakultet — det är här i trakterna som denna nya klass går till. Och det är om denna klass som Daniel Tarschys forskargrupp i delegationen för långsiktsmotiverad forskning formulerat tesen att medan de förtroendevalda ”har ovanligt lite inflytande på beslut, som de har ovanligt stort ansvar för”, så utmärks tjänstemannarollen ”av ovanligt mycket inflytande med ovanligt lite ansvar”. Det är väl knappast så vi vill ha det, men det är genom sådana mekanismer som nyttiga sjukhus läggs ned efter att först ha överförts i ”direktörernas” händer. Och det är därför jag inledningsvis tillät mig att fritaga några statsråd från ansvaret för beslut som de kanske ställts inför vid tidpunkter då deras händer redan varit bundna. Statsråd är och måste vara ansvariga för sina i egentlig mening politiska beslut, men för beslut i frågor av mera förvaltningsbetonad karaktär tycker jag att vi skall se till dem med mildhet. För felaktiga eller vilseledande beslutsunderlag och för otillfredsställande genomförande av beslutade åtgärder tycker jag att de för de ifrågavarande uppgifterna ansvariga själva bör stå till svars, och statsråden borde inte — som konvenansen nu kräver — behöva skynda till deras undsättning med dåligt samvete och andan i halsen. Inte heller skall någon kunna skylla på datamaskiner efter misslyckade valvakor eller när det gäller oriktiga och försenade skattebesked och deklarationsblanketter: det är inte bara statsråd som är utbytbara, detta borde också gälla om departementsråd och generaldirektörer. I samma lilla nyttiga bok som jag nyss citerade ur, kallad Beslut och handling, kan man också läsa att politikernas uppgift är ”att skydda medborgarna mot experterna”. I stor utsträckning innebär detta också att försvara medborgarna mot myndigheterna och att hålla de senare under uppsikt. Detta — att granska rikets styrelse och förvaltning — är faktiskt enligt 1 kap. 4 § regeringsformen en del av riksdagens uppgift. Den är så mycket viktigare som civilkurage förefaller att vara en företeelse stadd på avskrivning i vårt moderna samhälle: den enskilde svensken håller tillbaka sin kritik mot myndigheterna, sin känsla av att vara orättvist behandlad, i vissheten om deras överväldigande styrka och av rädsla för deras repressalier. Mången känner sig inte längre övertygad om deras oväld. Herr talman! I den nya riksdagen saknar vi nu många av de gamla hedersmännen, sprungna ”utur stubbotan rot”, som visste sitt eget värde och hade känsla för riksdagens värdighet. För egen del har jag, allteftersom jag trängt djupare in i riksdagsarbetets mysterier, frågat mig om riksdagen själv insett den förändring som vår nya regeringsform innebär. Konstitutionsutskottets nuvarande ärade ordförande tillrättavisade mig vid förra riksmötet — med all rätt — när jag obetänksamt begagnade uttrycken ”första” och ”andra” statsmakten för, i nu nämnd ordning regeringen och riksdagen. Han framhöll att med vårt nuvarande statsskick är riksdagen — ”folkets främsta företrädare” — första statsmakten och regeringen den andra, något som också kommer till synes i riksmarskalksämbetets placeringslista, där talmannen går före statsministern. Men lever vi vanliga riksdagsmän upp till detta? Har våra förträffliga utskottskanslier i sina formuleringar observerat innebörden av ändringen i relationerna?

1809 års konstitutionsutskott ville att den lagstiftande makten skulle vara ”visligt trög till verkning, men fast och stark till motstånd”. Så till vida har denna förhoppning uppenbarligen fortlevt genom två sekler. Styrka är bäst förenad med en viss återhållsamhet i aktionerna. Jag har tidigare talat för — och nu motionerat om — inrättandet av ett under riksdagen lydande konsekvensinstitut, för att försöka förutse de framtida verkningarna av förslag från regeringen eller kammarens ledamöter. Men alla förslag behöver inte vara expansiva eller kräva betalning ur andra människors portmonnäer. Det var en socialdemokratisk finansminister — Fredrik Vilhelm Thorsson — som en gång förde den svenska Geddesyxan. Vi har nu kommit i det läget att varje ny utgift måste kvittas mot avskaffandet av en — eller helst två — gamla. Även inom lagstiftningen har inflationen brett ut sig. Kanhända vore det också välbetänkt att för varje ny paragraf som föreslås införd förslagsställaren borde vara skyldig att ange vilka två gamla som borde upphävas. På så sätt skulle man på lång sikt kunna banta både statsskuldboken och lagboken, vilket nog är behövligt. De är tunga nog, och det finns måhända bättre bördor att bära.

Herr talman! Jag skall i första hand be att få anlägga några synpunkter på den debatt som har förts under den senaste timmen. Jag konstaterar att Evert Svensson varje gång vi diskuterar alkoholoch missbruksfrågorna här i kammaren vill fokusera i stort sett endast en enda fråga i detta stora problem, nämligen storleken av de anslag som riksdagen beviljar på detta område. Jag vill säga till Evert Svensson att lösningen av den svåra problematiken ändock inte ligger enbart i frågan om anslagens storlek. Vi måste dels arbeta på att lösa de mycket stora sociala problem som vi har i dag på grund av detta missbruk — och det kostar pengar —, dels måste vi självfallet inte minst satsa på förebyggande åtgärder. Annars klarar vi aldrig dessa problem. Evert Svensson berörde den alkoholproposition som vi lade fram 1977 och som antogs av riksdagen, och sedan påstod han att vi har stått här och stampat, utan att egentligen någonting har hänt, eftersom vi inte har följt upp de socialdemokratiska motionerna. Evert Svensson! Vi gjorde ett avstamp 1977 efter det att socialdemokraterna under en tioårsperiod hade stått kvar på samma fläck utan att någonting hade hänt. Då lade vi fast ett program för hur vi skulle arbeta i alkoholfrågan och lade även fram förslag till åtgärder. Vi tog sedan ett nytt, uppföljande steg 1978 när vi fastställde ett program på narkotikaområdet och lade fram förslag till åtgärder mot narkotikaproblemet. Om Evert Svensson jämför de ekonomiska satsningarna i årets budget med de satsningar som föreslogs i den sista socialdemokratiska budgetpropositionen, tror jag att han reviderar de påståenden som han gjort. I alkoholprogrammet slog vi ändå fast inriktningen att arbeta för att minska totalkonsumtionen, för att därmed komma till rätta med missbruket och skadorna. Detta kan vi inte göra enbart genom att anslå pengar. Jag är litet förvånad över att Evert Svensson ständigt för fram att alkoholnämnden och organisationerna inte har kunnat arbeta. Nog skulle LO, TCO, SACO, Arbetsgivareföreningen och andra organisationer som ingår i alkoholnämnden kunna jobba med alkoholfrågorna och bekämpa de problem som finns utan att vänta på anslag från riksdagen. Visst behöver folkrörelserna pengar, men det måste ingå i deras arbete att också jobba med missbruksfrågorna. I narkotikapropositionen 1977 lade vi huvudvikten vid vårdresursernas utbyggnad. Vi ville öka antalet platser på behandlingshemmen och göra en ökad satsning på familjevården, samt en utbyggnad av den öppna vården. Vidare beslöt vi om åtgärder för att ge utbildning och möjlighet till arbete — ett viktigt led i rehabiliteringskedjan — ökat stöd till de religiösa och ideella organisationerna, insatser i skolan osv. Men vi måste också ändra attityderna. Det är oerhört viktigt. Om vi inte gör det kommer vi aldrig till rätta med de här problemen. Och där spelar massmedia en mycket stor roll. Det är bra att vi under den senaste tiden har fått en ganska bred debatt kring missbruksfrågor, så att allmänheten får en uppfattning om hurudan situationen är. När jag har varit ute i landet och talat om dessa frågor har jag träffat många människor som sagt ungefär så här: Det kan inte vara så som du säger. Det kan inte finnas mellan 200 000 och 300 000 människor i detta land som har alkoholproblem. Man har inte velat tro det. Nu har vi som sagt fått en debatt. Och vi har fått bättre information. Om vi skall kunna komma till rätta med problemen måste varje enskild individ komma till insikt om dem. Vi kan nämligen inte springa ifrån vårt ansvar som enskilda individer. Bara på ett halvår tycker jag att det har skett positiva saker. Jag tänker på hur Aftonbladet för några månader sedan öppnade sina spalter för artiklar om alkoholmissbruket, och man gjorde en väldigt bra uppföljning. Senast har vi kunnat konstatera att en annan stor kvällstidning, Expressen, har upptäckt att det finns narkotikaproblem i landets huvudkommun och även i landet i övrigt. Det är bra att verkligheten beskrivs på det här sättet.

Jag hoppas att vi i fortsättningen slipper se snyftreportage i kvällstidningarna liknande dem som förekom för inte så länge sedan, när vi ökade insatserna för att kunna göra visiteringar av besökande på fängelserna. Vi vet ju att det kommer in mycket knark där. Det behövs gemensamma tag. Jag noterar än en gång det positiva i att vi nu har fått en sådan information. Jag hoppas att den inte avstannar utan att den skall kunna följas upp. När det gäller det mer långsiktiga programmet vill jag säga, liksom Evert Svensson gjorde här tidigare, att vi inte kan acceptera utslagningen i skolan och i arbetslivet. Jag har många gånger sagt från denna talarstol — och Evert Svensson sade något liknande här i dag — att utslagningen börjar i koltåldern och förstärks i skolan för att sedan vara ett faktum när ungdomarna kommer upp i arbetsför ålder. Det är samhällets planering som är oerhört viktig och grundläggande. De koncentrerade samhällen som Evert Svensson var med om att skapa på 1950-1960-talen tog inte hänsyn till eller värderade betydelsen av sociala bindningar och kontakter i en individs liv. Människor bröts ut ur sin gemenskap med grannar, med släkt och vänner och kom ini en ny miljö som inte var kontaktskapande. Hur mycket samhäliets skyddsnät än byggs ut kommer det att vara otillräckligt om det inte kompletteras med solidaritet på det personliga planet. Vi måste se till att arbetsmarknaden kan erbjuda ungdomar arbete. Jag tror att det finns många, inte minst psykologiska, hinder på arbetsgivarsidan. Kraven kan inte ensidigt riktas mot ungdomen — de måste också riktas mot arbetslivet. Men vi kan inte heller acceptera en slapp attityd till arbetet. Många uppfattar livets nödtorft som en social rättighet — samhället skall bjuda på den. Det man tjänar på arbetet skall spenderas som fickpengar för t.ex. tobak, sprit, resor, nöjen, modekläder osv. Vi måste inte minst som föräldrar slå fast att det är genom arbete som man försörjer sig. Dessa frågor måste vi ha med i debatten. Familjepolitiken är oerhört viktig. Evert Svensson var inne på hur viktigt det är att barn och föräldrar får tillfälle till större gemenskap. Evert Svensson sade också att den kollektiva barnomsorgen inte kan ersätta föräldrarnas insatser. Det är oerhört betydelsefullt. Det är därför som vi under årens lopp har arbetat för att ge föräldrar större valmöjligheter, ökade tillfällen till umgänge med barnen. Den förkortade arbetsdagen för föräldrar och vårdnadsersättningen är led i det arbetet.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att replikera Rune Gustavsson, även om denna debatt nu lider mot sitt slut. Jag har inte tagit upp narkotikafrågan. Det har gjorts en bra satsning, även om man kan säga att den inte har följts upp ordentligt. Jag vill påminna Rune Gustavsson om att den socialdemokratiska regeringen gjorde en liknande och väl så markerad satsning i skiftet mellan 1960 och 1970-talen. Vi är överens om att det är viktigt att vi får en ändrad attityd på alkoholområdet. Det är ett faktum att hade alla här i landet varit absolutister hade vi inte haft några problem. Vi får alltså försöka ändra attityderna. Vi har uttryckt detta så att vi har en lång och svår väg att vandra innan vi kommer tillbaka dit där vi en gång var när vi med folkrörelsernas hjälp hade klarat av detta. Men Rune Gustavsson som f. d. socialminister kan inte mena allvar när han säger att detta inte är en fråga om pengar. Vården kostar pengar, de förebyggande åtgärderna kostar pengar. Om vi skall engagera folkrörelserna kan vi inte begära att de skall ställa upp på statens kommando utan att få ersättning för det arbetet. Det resonemanget är horribelt, och det kanske bara är Rune Gustavsson som kan föra det.

Herr talman! Jag har inte sagt att det inte kostar pengar att vidta dessa åtgärder. Jag har i stället sagt att det kostar pengar. Men det är fel att, som Evert Svensson ofta gör, fokusera problemet till att enbart gälla pengar. För att återkomma till folkrörelserna, så är det här en uppgift för dem. Beträffande vårdfrågorna, Evert Svensson, måste jag säga att vi har lyckats bryta den tidigare attityden — det gäller inte minst Evert Svenssons eget parti — att det här är en uppgift enbart för samhället. Vi har kommit underfund med hur viktigt det är med de insatser — och det gäller också insatserna på vårdsidan — som görs av de olika folkrörelserna och de olika religiösa organisationerna. Under min tid som socialminister hade jag tillfälle att besöka Lewi Pethrus-stiftelsen. Jag fick också inblick i Frälsningsarméns arbete. Vidare fick jag klart för mig vilka stora insatser många andra organisationer gör på detta område. Vi måste alltså spela på alla dessa olika instrument. Men ändå är det de enskilda individernas insatser och inställning till dessa frågor som är av avgörande betydelse, och det kostar inte alltid pengar.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, men det är faktiskt så att debatten om folkrörelsernas insatser på såväl detta område som många andra områden i vårt samhälle drogs i gång av socialdemokraterna. Jag har ingen anledning att ta upp någon diskussion om det. Jag vill bara påminna Rune Gustavsson om att så var fallet. På den punkten har vi kanske inte divergerande uppfattningar.

Herr talman! I går morse hörde jag statsminister Thorbjörn Fälldin i Dagens Eko. Han värjde sig för anklagelserna från sin egen ekonomiminister. Kritiken från Gösta Bohman gick ut på att centern genom sitt engagemang för linje 3 hotade det fria näringslivet. Det hade nämligen Gösta Bohman sagt kvällen innan. Det var väl uträknat av Gösta Bohman, och man kan förstå Thorbjörn Fälldins rädsla. I tidningen Land har vi kunnat läsa hur allt fler bönder flyr centern på grund av kärnkraftsfrågan. Men det gjorde också att jag erinrade mig moderaternas agerande mot folkpartiet efter partiledarförhandlingarna om alternativen i folkomröstningen. Då var det folkpartiväljarna som skulle skrämmas med socialiseringsspöket. Linje 2 innebar för stort samhällsinflytande enligt Gösta Bohman. Vi från linje 2 tycker att det är rimligt att samhället tar ansvaret för vår försörjning med elkraft, precis som samhället tar ansvaret för åldringsvård, sjukhus, post och tele. Men detta var verkligen inte den enda eller ens den viktigaste skillnaden mellan linjerna 1 och 2. Jag skall strax återkomma härtill. Moderaternas agerande förvånar inte mig personligen. 1975 ville Gösta Bohman ha 14 aggregat, men han kunde till nöds nöja sig med 13. 1976 uttalade Gösta Bohman i valrörelsen: ”För det första så ska man inte vara så våldsam anhängare av kärnkraft som socialdemokraterna är, utan måste nyansera det.” 1978 kritiserade Gösta Bohman i en riksdagsdebatt socialdemokraterna för att nonchalera säkerhetsfrågorna i samband med kärnkraften. 1979 angrep Gösta Bohman socialdemokraterna för att partiet efter Harrisburg ville gå igenom just säkerhetsfrågorna ytterligare en gång. För Gösta Bohman är energipolitiken av underordnad betydelse. Han har mer långtgående politiska planer. Han siktar på ett stort svenskt högerparti, och då drar han sig inte för att köra över sina samarbetspartner i regeringen. Men är det då inte dags för moderaterna och anhängarna av linje 1 att ge klara besked om var de själva står i energifrågan? På valsedeln står det att moderaterna vill ha avveckling. Men det beror ju helt enkelt på att man just på denna punkt skrev av linje 2:s text. I uppropet till Sveriges folk från linje 1 finns inte ett ord med om att vi skall avveckla kärnkraften. Vid presskonferensen uttalade sig kampanjordföranden Astrid Kristensson för att frågan om avveckling skulle hållas öppen. Upparbetning skulle tillåtas liksom utveckling av ny kärnkraftsteknologi. T. o. m. bridreaktorer kunde man eventuellt tänka sig. Linje 1 har alltså uttalat sig för avveckling, samtidigt som man under kampanjen allt oftare ger signalen ”fortsätt framåt” med kärnkraft. Och då får vi våra misstankar bekräftade. Detta är vad moderaterna innerst inne tycker och tänker. Linje 2 menar allvar med sitt krav på avveckling. Samtidigt har vi respekt för de problem som en avveckling kommer att ställa oss inför. Därför anser vi att de reaktorer som är byggda eller är under byggnad med hänsyn till energiförsörjning, ekonomi och miljö bör få användas. Därför anser vi också att avvecklingsperioden bör vara 25 år. Därför fäster vi också så stort avseende vid att vi redan nu måste börja planera avvecklingen, diskutera hur den skall gå till och vilka medel som skall användas. Det är i de avseenden jag här nämnt som linje 2 markant skiljer sig från både linje 3 och linje 1. Det är inte bara moderaterna som försöker utnyttja folkomröstningen för annat än energipolitiska syften. Så är fallet också med vänsterpartiet kommunisterna. Olof Palme hade i går tillfälle att bl.a. komentera kommunisternas agerande på energiområdet. Kommunistledaren Lars Werner kunde då inte förstå hur Olof Paime kunde blanda ihop kärnkraften ned Lenins ideologi. Men i själva verket var Lenin mycket intresserad av just elförsörjningen. Han skrev bl .a. följande i Pravda 1913: ”Elektrifieringen av alla fabriker och järnvägar kommer att ge arbetsförhållandena en mera hygienisk utformning. Den kommer att befria miljoner arbetare från tvånget att arbeta i rök, damm och smuts. Den kommer att påskynda omvandlingen av smutsiga och otäcka verkstäder till rena, ljusa, människovärdiga laboratorier. Den elektriska belysningen och uppvärmningen i varje hus kommer att befria miljonerna av ”husslavinnor” från tvånget att tillbringa tre fjärdedelar av sitt liv i ett skumt kök.” Sedan väl kommunistpartiet satt vid makten skrev han 1920: ”Kommunism, det är makt åt sovjeterna plus elektrifiering av hela landet.” Så nog hade Lenin tänkt på det här med elektricitet. Om nu inte Lars Werner läst på sin Lenin, så är det ändå märkligt att kommunisterna inte alls brytt sig om att lyssna på fackföreningsrörelsens synpunkter på energifrågan. Kommunisterna vill ju fortfarande, åtminstone då och då, kalla sig ett arbetarparti. Eftersom energifrågan för löntagarna är en mycket viktig fråga, hade det väl ändå varit rimligt att vpk varit berett att åtminstone pröva de argument man har från fackligt håll. I ett annat avseende brukar kommunisterna mycket aktivt företräda fackliga krav, och det gäller högre löner. Det händer t.o.m. att man kritiserar LO och TCO-ledningarna för att vara alltför återhållsamma i sina krav. När kommunisterna däremot vänder sig till miljögrupperna, talar man om onödigt standardjäkt och prylkonsumtion. Får vi ut högre reallöner, leder detta naturligtvis till ökad konsumtion och därmed till stigande anspråk på energi. På samma sätt leder kommunistiska krav på fler barnstugor och fler bostäder till ökad energiförbrukning. Här ser vi alltså en dubbelhet, beroende på om kommunisterna talar till unga miljövänner eller till människor på arbetsplatserna och i bostadsområdena som har svårt att få pengarna att räcka till. Men när vi kommer till energibalansen tvekar inte kommunisterna. Då tar man ställning för ett stagnerande, ja nästan stillastående samhälle. Elkonsumtionen ökade under den ekonomiskt dåliga perioden 1973-1979 med 3,7 20 per år. Enligt linje 3 skall den under 1980-talet få öka med bara 0,7 70 per år. I ett sådant samhälle blir det inget utrymme för vare sig reallönehöjningar eller utbyggnad av den offentliga sektorn. Dessutom kan vi ju inte bara se på effekterna i vårt eget land. Jag förmodar att kommunisterna anser att inte bara den svenska kärnkraften är farlig utan att denna energikälla bör stoppas i hela världen. Då måste man ju fundera över vad ett stopp för kärnkraften i världen inom tio år skulle få för effekter. Det är ingen överdrift att säga att världen då skulle drabbas av en förödande energikris. Kärnkraft skulle under dessa tio år endast kunna ersättas av olja och kol. Kampen om dessa energitillgångar skulle bli hård. Våldshandlingar kan inte uteslutas från stormakternas sida. Sovjet står redan i Afghanistan. USA hotar att ingripa i oljeländerna om försörjningen hotas. Priserna skulle i vilket fall som helst rusa i höjden så att världsekonomin skulle drabbas av svåra bakslag. För de fattiga länderna skulle det bli en ren katastrof. I ett avseende tycker jag att linje 3 måste börja tala klartext: Vilket slags samhälle tänker sig de partier som står bakom linje 3 och som är representerade här i riksdagen om man skulle segra i folkomröstningen? Av uttalanden framgår att kommunisterna är klara över att ett stopp för kärnkraften till 1990 kräver en långtgående planhushållning. Jag skulle för min del tillägga att risker föreligger för ett ransoneringsoch regleringssamhälle, och det är inte någonting som kommer att göra socialismen populärare, om kommunisterna nu tror det. Det märkliga är att vpk och centern inte talar om vilket slags samhälle deras energipolitik leder fram till. Vilka medel vill kommunisterna och centern använda för att klara den nödvändiga styrningen av konsumtion och investeringar? Vilka ingrepp blir det i de privata företagens rätt att själva bestämma? Vilka åtgärder för bättre hushållning behövs i fråga om hyreshus och villor? Vi skall nog komma fram till någon sorts gemensam planhushållning, säger kommunisterna enligt Dagens Nyheter. Tror centern det också? Det skulle vara intressant om linje 3 och de partier som står bakom denna linje talade om sitt eget framtida samhälle som omväxling till talet om polissamhälle för det fall övriga linjer skulle vinna.

Herr talman! All diskussion om energipolitiken måste utgå från vilket samhälle vi vill skapa, som också Ingvar Carlsson nyss framhöll. Socialdemokratin vill utveckla ett samhälle präglat av gemenskap och omtanke och av en ansvarsfull hushållning med våra resurser. Vi vill ha ett samhälle där alla resurser som står till vårt förfogande i form av kunnande, teknik och naturtillgångar ställs i människans tjänst. En sådan politik kräver och leder samtidigt till att vi utvecklar ett resurshushållande och energisnåit samhälle.

Men möjligheterna till en säker, miljövänlig och billig försörjning med energi är också en mycket viktig förutsättning för att vi skall kunna förverkliga våra mål för samhällsutvecklingen. Och här lever vi i en för varje år allt farligare situation. Ingen av de energikällor som vi i dag använder räcker till för framtidens behov. Ingen av de nu tillgängliga energikällorna uppfyller heller de krav som vi ställer när det gäller hälsa, säkerhet och miljö. Denna kris i energiförsörjningen hotar naturligtvis våra strävanden att utveckla ett bättre samhälle för människorna. Den är ett hot mot möjligheterna att ge u-ländernas folk en chans till utveckling. Den utgör ett mycket allvarligt hot mot freden. Det upplever vi nu varje dag, och det är obegripligt hur någon kan förneka att så är fallet. Därför är en av våra allra viktigaste uppgifter att utveckla ett system för energiförsörjningen i framtiden som kan ge oss den energi som faktiskt behövs för att tillgodose viktiga mänskliga behov, utan de risker för hälsan och miljön som vi har i dag, och minsta möjliga påfrestningar på samhällsekonomin, sysselsättningen och den sociala välfärden. Ett sådant energisystem bör naturligtvis i största möjliga utsträckning grunda sig på uthålliga, inhemska och förnyelsebara energikällor. Målet är att vi i framtiden skall klara energiförsörjningen utan kärnkraft och med minsta möjliga andel olja och kol. Det är en svår uppgift — inte minst därför att den skall genomföras samtidigt med att vårt land och världen befinner sig i en djup kris. Men den är enligt vår mening fullt möjlig att klara med en beslutsam satsning på skärpt hushållning och utveckling av de nya energikällorna. I riksdagsmotioner, vårt energipolitiska program och en rad andra sammanhang har vi på ett konkret och praktiskt sätt redovisat hur de punkter på linje 2:s valsedel som handlar om energihushållning, åtgärder för att minska behovet av el för uppvärmning och införandet av de nya energikällorna skall kunna genomföras. Låt mig här, herr talman, redovisa några av de viktigaste punkterna i ett sådant program. 40 96 av landets energiförbrukning går åt till uppvärmning, framför allt av våra bostäder. Vårt oljeberoende på detta område är så stort som 90 96. Det är de starkt ökande oljepriserna som har spelat en ödesdiger roll för den rekordhöjning av bostadskostnaderna som fortfarande pågår. Samtidigt har elanvändningen inom bostadssektorn ökat kraftigt. Om vi skall kunna avveckla kärnkraften, kan vi inte medverka till att elbehovet inom bostadssektorn fortsätter att öka. Det är därför nödvändigt att så långt som möjligt pressa ner användningen av både olja och el inom bostadsoch uppvärmningssektorn. Det finns goda möjligheter att lyckas med den målsättningen, om vi skärper våra insatser för att hushålla, utnyttja spillvärme där det går och framför allt utveckla och i praktiskt bruk införa de nya energikällorna. Däremot finns det inte något som visar att vi redan nu ligger så långt framme på något av dessa områden att vi kan vänta oss sådana revolutionerande förändringar redan under 1980-talet att det är möjligt att avveckla kärnkraften på tio år utan att ersätta den med olja eller kol. Det energisparprogram som spelade så stor roll i 1976 års valrörelse och som genomdrevs av den förra Fälldinregeringen var illa genomtänkt. Det har, precis som vi och alla experter varnade för, inte givit det resultat som vi måste eftersträva. Hittills genomförda utvärderingar tyder på att vi bara uppnått ungefär en fjärdedel av de uppsatta målen. På detta sätt har vi förlorat både tid och resurser i det viktiga arbetet att hushålla bättre med energin. Därför är det naturligtvis helt orealistiskt att räkna med att nuvarande hushållningsprogram, som centern står som symbol för, skall kunna ge sådana resultat som krävs för att klara en avveckling av kärnkraften på tio år eller den minskning av oljeberoendet som under alla förhållanden är vår viktigaste energipolitiska uppgift. Vad som nu krävs är därför att energihushållningsprogrammet skärps och utvecklas. De åtgärder som omedelbart vidtas bör medvetet styras in på sådant som vi redan nu vet ger resultat — bättre underhåll och drift, utbildning av personal m.m. Redan nu bör vi också ge generöst stöd till projekt där ny energiteknik prövas i full skala i bostadsbebyggelsen. Likaså bör vi redan nu satsa på lösningar som ger handlingsfrihet inför framtiden. Det kan vara lågtemperatursystem, fjärrvärme eller vattenoch luftburna system i stället för direktverkande el. Då kan vi under en övergångsperiod t.ex. värma husen med elpatroner där elkraften kommer från kärnkraftverken och sedan utnyttja samma uppvärmningssystem med hjälp av ny energiteknik som solvärme Samtidigt som vi gör detta måste vi utveckla bättre metoder för hur mer omfattande ombyggnader för att spara energi kan genomföras och samordnas med andra åtgärder. Enligt vad som framgår av rapporter från bl.a. delegationen för energiforskning, oljeersättningsdelegationen och byggforskningsrådet finns det särskilt stora möjligheter att just på bostadsoch uppvärmningsområdet ersätta olja och el med nya energikällor som solvärme, jordvärme, värmepumpar eller nya bränslen. Men det framgår också att vi inte kan räkna med att börja införa de nya energikällorna för uppvärmning i praktisk verksamhet förrän under perioden 1985-1990 och att de kan spela en stor roll för energiförsörjningen först på 1990-talet och vid sekelskiftet. Samma förhållande gäller för utnyttjande av spillvärme, framför allt därför att kommunernas planering ännu inte hunnit tillräckligt långt och själva genomförandet tar tid. De olika insatserna för att spara energi, införa nya energikällor och utnyttja spillvärme måste avvägas mot varandra på rätt sätt. Vi bör inte genomföra stora ombyggnadsåtgärder på ett av dessa områden innan vi har sådana kunskaper på de andra att vi kan göra en sådan avvägning. Det är dessutom viktigt, herr talman, att de energipolitiskt motiverade insatserna samordnas med annat som vi vill göra för att förbättra bebyggelsemiljöerna — t.ex. den sociala miljön eller handikappanpassningen. Särskilt när det gäller ombyggnad och flerfamiljshus är det ofta nödvändigt att samordna åtgärderna om det över huvud taget skall bli möjligt att genomföra dem. Vi behöver därför utveckla en planering för hur alla de här kraven skall kunna samordnas och genomföras i praktiken, både i ny bebyggelse och vid ombyggnad. En sådan planering, herr talman, vore verkligen i flerdubbel bemärkelse en planering för det samhälle vi vill bygga. Därför krävs det nu dels att vi utvecklar en kommunal planering som kan bedöma alla dessa frågor från en helhetssyn, dels att vi förstärker forskningsoch utvecklingsarbetet och dels att vi snabbt gör en översyn av alla de lagar, normer och låneoch bidragssystem som gäller på alla dessa områden. Syftet skall vara att få en planering, lagstiftning och finansiering som främjar samordnade insatser. Socialdemokratin kräver att detta viktiga arbete påskyndas och intensifieras. Men den samhällsutveckling och energipolitik som vi vill ha kräver också en övergripande planering som utgår ifrån behovet av energihushållning. Energianvändningen, bostadspolitiken, trafikpolitiken, produktionssystemet och samhällsplaneringen är starkt beroende av varandra. Vi kräver därför en samhällsplanering som främjar en energisnål bebyggelse. Vi kräver därför en kraftfull utveckling av kollektivtrafiken och en lokalisering av arbetsplatserna som minskar arbetsresorna. Självfallet bör vi sträva efter att utveckla produktionssystemet inom industri, jordbruk och skogsbruk mot mer energisnåla processer och branscher. Men den utvecklingen måste som all annan ske under socialt acceptabla former, dvs. den måste genomföras på ett sådant sätt att den inte tvingar fram hårda strukturrationaliseringar och folkomflyttningar som dessutom drabbar redan hårt drabbade grupper, regioner och branscher i vårt land. Herr talman! Det behövs sannerligen stora förändringar både av energiförsörjningen som sådan och av hela samhället om vi skall kunna utveckla ett bättre energisystem för framtiden. Sådana förändringar kan inte genomföras utan en mycket omsorgsfull planering. De är mycket dyrbara. De måste därför få ta tid, om inte samhället och enskilda människor skall utsättas för orimliga påfrestningar. Vi menar att det inte är möjligt att klara den uppgiften på så kort tid som tio år utan att riskera andra väsentliga mål när det gäller trygghet, välfärd och miljö. Dessutom har inte utvecklingen kommit så långt att ett fullt genomförande är tekniskt och praktiskt möjligt under 1980-talet, även om vi hade obegränsade ekonomiska resurser. Därför behöver vi den tid och de resurser som vi får om vi utnyttjar kärnkraften Men vi kräver också att bli respekterade, tagna på allvar, när vi säger att vi sätter en bestämd slutpunkt för kärnkraften. Och vi är mycket bestämda på att arbetet på att utveckla det nya energisystemet måste börja redan nu, så att kärnkraften och oljan successivt kan ersättas av ny energiteknik. Det är en missuppfattning, som sprids av företrädarna för linje 3, att vi skulle representera en energipolitik som innebär att vi om 20-25 år plötsligt och oförberedda skulle stå inför uppgiften att avveckla ett mycket stort kärnkraftsberoende. Linje 2 är i själva verket den enda linje som redovisar en trovärdig strategi för en framtida energiförsörjning med nya energikällor, utan kärnkraft, olja och kol. En sådan strategi, som är trovärdig, saknar både linje 1 och linje 3. Linje 1 sätter ingen slutpunkt för kärnkraften. Den anvisar inga medel för att utveckla ett nytt energisystem för framtiden. Den ger inte samhället det inflytande som behövs för att garantera säkerheten och en målmedveten satsning på ett nytt energisystem. Linje 3 anvisar inte heller någon realistisk och trovärdig strategi för att klara utvecklingen av det nya energisystemet under den period då kärnkraften enligt linje 3 skall avvecklas. Linje 3 leder till ett kolberoende och till sådana orimliga påfrestningar på samhällsekonomin som hotar sysselsättningen och utrymmet för sociala reformer, men också satsningen på det nya energisystemet. Dessutom företräds linje 3 till sin majoritet av ett borgerligt parti som regerar tillsammans med moderaterna. I denna roll företräder centern en skatteoch fördelningspolitik, en samhällsplanering och bostadspolitik som släpper loss onödig lyxkonsumtion och energislöseri. I denna roll har centern motsatt sig kravet på en effektivisering av hushållningsprogrammet. I denna roll har centern vägrat genomföra förra årets riksdagsbeslut om samhällsägda utvecklingsbolag för energiteknik, transportsystem och miljöteknik. I denna roll är centern inte beredd att ge samhället, medborgarna och löntagarna det inflytande som krävs för att utveckla ett resurshushållande och energisnålt samhälle. Därför, herr talman, är centern och därmed linje 3 inte trovärdiga.

Herr talman! Till Birgitta Dahls anförande vill jag knyta två små reflexioner: Den ena är att jag inte tror att kärnkraftverken blir säkrare för att staten äger dem. Den erfarenhet vi har av kärnkraftsdrift i vårt land talar tvärtom — av helt andra skäl i och för sig — om att vid kärnkraftverk där staten äger mest är drifterfarenheterna sämst, men där de enskilda intressenterna har det största inflytandet är drifterfarenheterna faktiskt bäst. Jag säger inte att detta bevisar att enskilt ägda kärnkraftverk är säkrare än statliga, men jag hävdar att staten inte är bättre att driva kärnkraftverk än vad någon annan kan tänkas vara — så mycket mer som säkerheten i vårt land övervakas av två statliga myndigheter, som tillämpar samma principer oavsett vem som äger reaktorerna. Den andra reflexionen gäller satsningen på framtiden. Man får ibland — i hög grad från företrädare för linje 3, i något lägre grad från företrädare för linje 2—-intrycket att vi skulle vara oense om hur mycket pengar vi skulle satsa på den förnybara energin. Sakläget är ju det att vi är ense om praktiskt taget varje krona. Vi är dessutom, tror jag, innerst inne ense om att det som nu är gränssättande för vår förmåga att utveckla ny energiteknik snabbt inte i första hand är tillgången på forskningsresurser utan tillgången på kompetent forskarpersonal— i ett land som ändå inte är större än Sverige. Jag hoppas att enigheten om satsningen på den förnybara energin kommer att hålla också över folkomröstningen. Herr talman! Folkomröstningen den 23 mars sker mot bakgrund av några djupt allvarliga ting i vår omvärld. Det är framför allt två utgångspunkter i denna omvärld som ingen svensk energidebatt får tillåtas gå förbi. Den ena är att vi vet att världen i sin helhet under de kommande 30-40 åren kommer att stå inför någonting mellan en tredubbling och en fyrdubbling av sin energiefterfrågan. Också u-länderna har rätt att kräva en dräglig framtid. Därmed har de också rätt att kräva en hygglig tillgång på energi. Den andra är att under precis den period då vi skall gå igenom detta dramatiska skeende beträffande efterfrågeökningen skall också den energikälla som i dag svarar för hälften av världens energiförsörjning dala ned till 15 20. Det gäller alltså en minskning från 50 2 till 15 Zo samtidigt som vi kanske kommer att fyrdubbla energiefterfrågan. Detta är dramatiken i den internationella energisituation som, som sagt, ingen svensk energidebatt kan föras förutan. Detta är det allvarliga sakliga utgångsläget för Sverige. Det finns ett allvar till, herr talman, nämligen den oro och den undran som människor känner inför energianvändning i stort och inför kärnkraftsanvändning i synnerhet. Den oron och den undran är värda att ta på allvar. Det ställer krav på att energidebatten förs i hederliga och uppriktiga termer. Därför är det, herr talman, så ledsamt att det nu förefaller som om botten fullständigt har gått ur linje 3:s kampanjorganisation i saklighetshänseende. När man i dess tidning — jag vet inte i hur många exemplar den har spritts — kastar ut att 400 spädbarn har omkommit till följd av Harrisburgolyckan, gör man det medvetet för att skapa oro och för att skrämma människor som redan är oroliga. Skall debatten fortsätta att föras på sådant sätt, blir folkomröstningen en enda lång tragisk uppvisning i politiskt taskspeleri. Vad man hänvisar till i sin tidning är en professor Sternglass, okänd i USA men profet i Sverige. Han hävdar alltså att 400 barn skulle ha förolyckats som ett resultat av Harrisburgolyckan förra året. Tidningen skriver: Närmast Harrisburg steg dödssiffran med 65 96, i hela staten Pennsylvania med 42 96. Det innebär att nästan vartannat barn som föddes i juli i år dog. Normalt dör bara 4 barn av 100 i denna delstat. Hälften av alla nyfödda barn skulle alltså ha dött i Pennsylvania i juli förra året!? Detta är inte den första undersökningen av samma slag som professor Sternglass har gjort. Vid flera andra tillfällen har han försökt påvisa spädbarnsdödlighet i samband med kärnkraftsanvändning. I början av 1970-talet bjöds han hit till Skandinavien för att sammanträffa med bl.a. strålskyddsinstitutets chef professor Bo Lindell. Den gången gällde den påstådda barnadödligheten New York-området. I ett brev till Björn Gillberg den 19 september 1979 beskriver Bo Lindell mötet med professor Sternglass på följande sätt: ”Där visade Sternglass kurvor över hur spädbarnsdödligheten i vindriktningen från kärnkraftverket Indian Point vid Hudsonfloden var direkt korrelerad till utsläppen av radioaktiva ämnen i Hudsonfloden. Vi frågade då varför han korrelerade spädbarnsdödligheten i vindriktningen med aktivitetsutsläppen i flodvattnet. Hade det inte varit naturligare att se på sambandet mellan aktivitetsutsläppet i luften och spädbarnsdödligheten i vindriktningen. Jo”, sade Sternglass, med avväpnande naivitet, jag försökte först det, men då fick jag inte en så god korrelation.” Det var så sant, ty en sådan jämförelse visar i stället att ökade utsläpp var förbundna med mindre barnadödlighet ——-.” Herr talman! Bo Lindell sammanfattade sina intryck av doktor Sternglass vid en intervju i Kvällsposten den 21 december i år: ”Den mannen”, sade Bo Lindell, ”har haft fel så många gånger att man inte orkar reagera. Han letar reda på några siffror som han sedan hittar på en lämplig förklaring till.” Det är, herr talman, sådana apostlar som linje 3 i dag använder som sina banérförare. Det är sådana apostlar som får tala i tidningar som vänder sig till en allmänhet som har rätt att få ärliga besked inför den 23 mars. Det är, herr talman, en cynisk spekulation i människors oro som linje 3 nu ägnar sig åt. Den spekulationen är ovärdig den politiska debatt som vi är vana vid att föra i det här landet och en förolämpning gentemot alla de människor som inför folkomröstningen vill ha ett uppriktigt svar på frågan om vi kan använda kärnkraften eller inte. Så, herr talman, en helt annan sak. Det har hävdats från företrädare för linje 3 att det svenska samhället skulle göra en god affär på att inte använda sina tio färdiga kärnkraftreaktorer och bygga färdigt de två som fortfarande är under arbete. Det visar sig nu att om vi startar de redan färdigbyggda fyra aggregaten skulle vi spara så mycket olja redan fram till 1985 att det skulle bekosta de ytterligare investeringar som behövs i reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Normalt brukar man inte betrakta sig som fattigare om man investerar pengar i produktiv verksamhet med god lönsamhet. Däremot brukar man bli fattigare genom att först investera jättelika summor i anläggningar som sedan inte kommer till användning. Det är därför, herr talman, som Sverige blir fattigare om vi avvecklar kärnkraften — fattigare än om vi inte skulle använda de kärnkraftverk som vi under en lång följd av år byggt upp med gemensamma ansträngningar. Och det är mycket fattigare vi kommer att bli. Konsekvensutredningen räknar med 70-75 miljarder kronor under samhällsekonomiska villkor som vi vet aldrig någonsin kommer att vara för handen. Sannolikt kommer vi att ligga på kostnader uppemot 200 miljarder kronor under de samhällsekonomiska villkor som vi oavsett regering kommer att brottas med under 1980-talet. Det leder till ökad arbetslöshet och otrygghet för människorna. Sådana ser, herr talman, realiteterna ut inför folkomröstningen. Vi skall erkänna att realiteterna är just dessa. Vi måste satsa hårt, herr talman, på att spara energi och utnyttja våra egna energitillgångar. Vi får större resurser att göra detta med, om vi använder de kärnkraftverk vårt land har eller håller på att bygga.
Herr talman! Låt mig bara något kommentera det som Per Unckel anförde inledningsvis som svar på min kritik av linje 1 — att den saknar en trovärdig strategi för att både hushålla och utveckla ett nytt energisystem och sätta en slutpunkt för kärnkraften. Samhällets inflytande spelar ingen roll, sade Per Unckel. Vi påstår inte att det är det enda som spelar roll för säkerheten, men vi menar att man inte någon gång skall behöva misstänka att lönsamhetstänkande har fått gå före säkerhet. Därför är samhällsägande viktigt. Men framför allt är ett sådant samhällsinflytande som bara vi är beredda att ge nödvändigt för att man skall kunna utveckla det nya energisystemet och kunna hushålla med energin bättre. Många, inte minst från linje 3, försöker låtsas som om det inte funnes någon väsentlig skillnad mellan linje 1 och linje 2. Men det finns en rad punkter som saknas på linje 1:s valsedel och där linje 1:s företrädare sätter sig till motvärn när de diskuterar de här sakerna i det här huset eller ute i kommunerna. Och det är just de punkter där man diskuterar vad det är som krävs av planering, av styrning, av en medveten samhällsutveckling — där vi anser att man från samhällets sida måste bestämma utvecklingen för att klara de uppsatta målen. Jag kan räkna upp många konkreta punkter där moderaterna har röstat nej till förslag och krav från vår sida. Det gäller inte bara anslagsposterna. Det gäller också organisationen, det gäller vilken sorts fördelningsoch skattepolitik man skall föra. Och det är till slut, herr talman, just på denna punkt som också linje 3 saknar trovärdighet, eftersom centern står för samma osociala och energislösande samhällsplanering som moderaterna. Nu har ju centern demonstrerat sitt intresse för energifrågan genom att utebli från denna debatt. Därför finns det ingen företrädare för centern att rikta frågor till. Men jag vill ändå, herr talman, i symboliskt syfte fråga: Tänker ni föra den sortens politik som ni i regeringsdeklarationen har lovat föra och som överensstämmer med moderaternas, eller den politik som krävs för att genomföra linje 3:s avveckling på tio år?

Herr talman! Jag har naturligtvis svårt att inte lägga mig i denna debatt även om jag tyvärr har anlänt sent, för det är så uppfriskande med det här grälet mellan de två ja-linjerna i folkomröstningen. Jag tycker att det är viktigt att ni försöker att den vägen klara ut varför ni skilde er åt på slutet. Det har ni nämligen inte lyckats göra tidigare. Varje gång jag har haft debatter här i kammaren förut i annan egenskap har ni alltid hört samman som ler och långhalm i era slutsatser. Nu har vi alltså en helt ny situation, och jag tycker som sagt att den här debatten är uppfriskande, och den bör kunna ge något av upplysning åt den allmänhet som har så svårt att sära på er. Jag är naturligtvis inte främmande för att en snabb avveckling av kärnkraften kräver styrning från samhällets sida. Det kräver en målmedveten energipolitik, och det är detta som vi arbetat för inom centerpartiet genom alla år. Vi har också uppnått en del. I dag är det ”inne” och opportunt politiskt att ställa upp på sparplaner för befintlig bebyggelse, och vi vet också att det är oerhört lönsamt att satsa på detta. Det förbättrar på ett grundläggande sätt vår balans gentemot omvärlden. Vi vet t.ex. vilken diskussion som fördes under valrörelsen 1976 om 30 och 40-talshusen i Ulvsunda. Den undersökning som professor Ingemar Höglund numera gjort visar att vi hade rätt. Det gick att med fem sex olika grupper av åtgärder minska oljeförbrukningen i dessa hus med 47 90. Det är klart att det inte är så enkelt för er att erkänna, att ni på punkt efter punkt har tvingats sluta upp kring vår politik. En del har kommit motvilligt, en del under protest, men efter hand har ni kommit i vår riktning. Det är likadant, utöver energiplanen, i fråga om forskningsoch utvecklingsprogrammet. Det var naturligtvis en avsevärd ambitionsökning som skedde 1978, då man ökade från 366 milj.kr. till I miljard under den treårsperiod som nu löper. Den omställning som då påbörjades av Studsvik Energi AB - tidigare Atomenergi — innebar att man från 5 å 7 70 verksamhet vid sidan av den nukleära teknologin nu kommit upp till kanske en fjärdedel. Och omställningen fortsätter, så visst har vi fått en utveckling på det här området. När man i svepande ordalag efterlyser styrningsåtgärder frågar jag: Vad skedde under alla dessa år, då vi i Sverige gjorde oss obevekligt mer och mer beroende av oljeströmmen från utlandet? Vad gjordes under alla dessa år för att förhindra den utvecklingen? Då var det ekonomiskt, billigt, att importera och göra oss mer och mer beroende av oljan. I dag vet vi att det fortfarande saknas instrument för att vid gränsen förhindra att oljeberoendet ökar — om det inte vore för den situationen att OPEC-staterna hela tiden höjer priset.

Jag tror att ni gör er själva en otjänst om ni försöker göra gällande att centerns långvariga arbete för att ändra inriktningen på energipolitiken inte har någon trovärdighet. Diskutera i stället — och försök att informera om — de alternativ som ni själva står för! Det finns en viktig sak i det här sammanhanget som vi inte får glömma och som jag är oerhört orolig för. Det gäller både Per Unckel och dem som har talat tidigare.

Det måste bli skattebetalarna — det är väl de enda som kan ställa upp i det läget. Det blir en upprepning av den situation som vi hade när kärnkraften introducerades i Sverige och 7 miljarder kronor gick till forskning och utveckling för introduktionen just över skattsedlarna. Det är viktigt att ni svarar på hur ni tänker er att kunna klara den situationen. Det kommer att bli dyrt om man låter en överinteckning av energimarknaden ske samtidigt som man skall göra valet av energipolitik för framtiden. Sedan finns naturligtvis alltid frågan på vilket sätt linje 1 och linje 2 skall behärska det stora elberoendet i en situation där det inträffar en allvarlig kärnkraftsolycka. Eftersom jag inte haft möjlighet att lyssna till hela diskussionen här, må ni gärna uppfatta den frågan som retorisk, men jag har aldrig hört något svar, vare sig av linje 1ellerlinje 2. Ni har ju också sagt att ni då är beredda att stänga av kärnkraftverken. Opinionen kommer med stor sannolikhet också att kräva att så sker och att det sker snabbt. Vad gör ni i den situationen för att inte skapa kris och kaos, dvs. det som ni ibland anklagar just avvecklingsalternativet för? Och hur kan det vara ekonomiskt förnuft att satsa drygt 15 miljarder kronor i en utbyggnad och en fastbyggnad av kärnkraftsprogrammet, när det finns alternativ som vi tydligen är överens om att vi skall satsa på i framtiden? Och när vi är överens om —i varje fall i ord —- att kärnkraften inte hör framtiden till, utan att den skall avvecklas, varför måste ni då ta sådana omvägar i stället för att göra det som är naturligt, nämligen att låta ord och handling följas åt och inte i handling motverka det som ni säger i ord? Det är verkligen en fråga om trovärdighet, och detta blir till sist avgörande. Den som fortsätter att bygga ut kärnkraften och samtidigt talar om avveckling har betydande informationsproblem i förhållande till den svenska allmänheten. Jag kan ju ge det tipset till er att det är detta som människor frågar om ute på fältet. Hur är det då möjligt med en sådan linje som er? Jag väntar på ett svar.

Herr talman! Olof Johansson frågade om skillnaden mellan linje 1 och linje 2. Birgitta Dahl diskuterade samma spörsmål. Låt mig säga så här, att frågan är om vi inte skulle kunna använda 8 ä 14 miljarder, som det skulle kosta att lösa in den enskilda delen av Oskarshamnsverket, på ett bättre sätt än att köpa kärnkraftsaktier. Vore det inte bättre, Birgitta Dahl, att vi, om vi nu anser oss ha dessa pengar, satsar dem på säkerheten, forskningen eller på något annat meningsfullt område i stället för att ägna oss åt ideologiskt motiverade piruetter, som inte har ett dyft med säkerheten att skaffa? Jag håller med Birgitta Dahl om hon menade att ett samhällsinflytande över kärnkraftsanvändningen är av avgörande betydelse för säkerheten. Sådant inflytande har vi; det utövas av SKI och av SSI. Men vad detta har med samhällsägande av konkreta kärnkraftverk att skaffa övergår mitt förstånd. Jag tror, Olof Johansson, att skillnaden mellan linje 1 och linje 2 går tillbaka på att socialdemokratin kände en så oemotståndlig lust att förse sin valsedel med ideologiskt betonade piruetter att man var tvungen att skriva en egen baksida. Om man gjort sig beroende av kärnkraft, har man då någon möjlighet att ta sig ur den? frågar Olof Johansson. Realiteten är ju att vi redan för de kommande tio åren är beroende av en elanvändning som kräver kärnkraftverken. Jag har inte sett någon från linje 3 trovärdigt visa på hur vi skall kunna avskaffa hela ökningen av elanvändningen, vilket vi skulle tvingas till för att inte spränga ramarna. Det är därför som vi redan nästa år kommer att öka vårt oljeberoende, om vi inte får köra i gång de kärnkraftsaggregat som står där och väntar på idrifttagningstillstånd. Vi är beroende av elanvändningen. Frågan är då: Skall vi använda de metoder för att producera elektrisk ström som vi har satsat 40 miljarder kronor på? Eller gör vi oss bättre rustade för framtiden om vi slänger de 40 miljarderna på sophögen och börjar om från början? Det är klart, Olof Johansson, att vi vinner på att använda de kärnkraftverk som vi redan har. Olof Johansson sade att han inte lyssnat på hela debatten. Möjligen följde han emellertid i någon mån debatten förra gången som vi diskuterade energifrågor, nämligen inför beslutet om folkomröstningen. Vi försökte då från flera håll övertyga hans partikamrat Birgitta Hambraeus om att det faktiskt inte står 15 miljarder kronor till det svenska samhällets förfogande om man avbryter investeringsarbetena på de två återstående reaktorerna. Vi !-om då fram till att det som står till förfogande ligger någonstans vid halva det beloppet, när man dragit bort skadeståndskraven. Också Olof Johansson borde kunna erkänna att några 15 miljarder har han inte. Eller är det så att linje 3 handskas lika ovarsamt med den här typen av uppgifter som uppgifterna av professor Sternglass som vi diskuterade här i kammaren strax innan Olof Johansson kom in i debatten? Olof Johansson kanske för resten nu kan ta upp Sternglassdebatten till en objektiv belysning från linje 3:s sida. Är det ansvarigt, Olof Johansson, att försöka inbilla svenska folket på uppenbart lögnaktiga grunder att 400 spädbarn dog i Harrisburg. Är det ansvarigt — ja eller nej?

Herr talman! Låt mig först något kommentera det sätt på vilket Olof Johansson har behagat uppträda här i kammaren i dag. Han tänjer sin rätt som statsråd att gå upp oanmäld i debatten och gör det på ett område som han inte har ansvar för i regeringen och trots att han inte har lyssnat på debatten. Olof Johansson skäms dessutom inte för att tala om detta och demonstrerar det mycket tydligt genom det ganska slappa och illa genomtänkta anförande Låt mig därför, herr talman, ställa de frågor som måste ställas till centern för att ta rätt på om det finns någon som helst trovärdighet i ert uppträdande. Om Olof Johansson hade lyssnat på mitt och Ingvar Carlssons anförande och behagat studera våra program, våra partimotioner och våra redovisningar, skulle han veta att vi har en strategi för hur samtidigt utvecklingen av ett nytt energisystem och avvecklingen av kärnkraften skall klaras. Dessutom skulle han veta varför vi hävdar att vårt program är mer trovärdigt än ert eller linje 1: Det grundläggande påstående som jag avslutningsvis gjorde och som föranleder de frågor jag nu ställer är att linje 3 icke är trovärdig, eftersom icke heller centern är det så länge partiet har en borgerlig åskådning och regerar tillsammans med moderaterna. Ni för en skatteoch fördelningspolitik och står för en samhällsplanering och en bostadspolitik som släpper loss onödig lyxkonsumtion och energislöseri. Är ni beredda att ändra er på de punkterna, Olof Johansson? Annars är ni inte trovärdiga. Ni är inte beredda att ge samhället det inflytande som krävs för att man skall kunna styra utvecklingen mot ett resurshushållande och energisnålt samhälle. Det går inte ihop med borgerliga värderingar. Jag tog också upp ett bra exempel på detta. Det samhälleliga utvecklingsbolag som ni var med om att besluta i riksdagen förra våren och som syftar till utveckling av ny energiteknik och transportteknik, som är så nödvändig för att främja kollektivtrafiken och hushålla med energi på transportområdet, har ni nu varit med om att sabotera. Är detta det pris ni fått betala, Olof Johansson, för att få vara statsråd —i en regering som för en politik som ökar orättvisorna och energislöseriet i samhället på alla nivåer? Varför har ni, Olof Johansson, hela tiden motsatt er våra krav på en sådan inriktning av hushållningsprogrammet att det kan få en sådan effekt som det måste ha för att målet på det området skall kunna uppnås? Det som hittills har uppnåtts, bortsett från punktinsatser, är bara en fjärdedel av det mål som uppsatts i Elvy Olssons berömda sparplan — det framgår av utvärderingarna.
Herr talman! Birgitta Dahl menar alltså att jag skulle motstå hennes ”lockelser” till debatt. Det skulle jag väl också ha kunnat göra — vi har ju fört debatter förut och vet därför var vi har varandra. Det provokatoriska sätt på vilket Birgitta Dahl anmälde centerns frånvaro i debatten gjorde att jag ändå begärde ordet. Birgitta Dahl talade vidare om den borgerliga åskådningen som ett hinder för en ny energipolitik. Något som de icke-socialistiska partierna har gjort under den senaste tiden och som ni inte har hängt med på är att använda skatteinstrumentet i energipolitiskt syfte. Det är inte alltid bekvämt att göra det, men eftersom det är nödvändigt har vi ändå inte dragit oss för det. Det var det ena jag ville säga. Det andra — och det nämnde jag i mitt enligt Birgitta Dahl ”slafsiga” anförande — är vårt förslag om produktledsskatten, en tanke som togs fram under energikommissionens arbete. Nu har en särskild utredning tillsatts för att skapa instrument som kan klara differentieringen mellan olika energiråvaror, och det vet också Birgitta Dahl. När det gäller utvecklingsbolagen har inga tidigare beslut omprövats. Men det har ju hänt en ”liten sak” sedan sist — vi har fått en lag om folkomröstning. Det finns naturligtvis möjligheter att påverka inriktningen av resurserna efter det att svenska folket har bestämt sig för vad som är särskilt väsentligt att satsa på för framtiden. Birgitta Dahl kan vara övertygad om att i varje fall centern kommer att arbeta vidare för det. Jag skall något kommentera talet om skadeståndssiffror. Jag är medveten om att kontrakten är skrivna på ett sådant sätt att samhället eller de privata köparna, som det ofta är fråga om i det sammanhanget, ådrar sig stora skadeståndskostnader. Det är en nackdel. Men samhällsekonomiskt innebär det inget resursslöseri. Jag utgår från att kraftföretag gärna vill fortsätta att syssla med energi, och i den mån de vill det har de naturligtvis en möjlighet att använda pengarna på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt, dvs. på det sätt som har beslutats i en folkomröstning eller av riksdagen. Detta är alltså inte någon kostnad för samhället, men det är naturligtvis en statsfinansiell belastning att de kontrakt som slutits på det här området har denna innebörd och att vi tyvärr så sent fått en opinion och ett ställningstagande för en omprövning av kärnkraftsprogrammet, som var överdimensionerat från början. När det gäller folkomröstningsalternativen är det ju så att alla linjerna ökar elanvändningen. Det försöker ni ofta förtiga i debatten på olika sätt. Mycket går att spara, och mycket går att effektivisera. En hel del måste naturligtvis satsas också på ny elproduktion. Det skall ske i mottrycksform och i form av kraftvärme. Detta är viktigt, eftersom det ger en helt annan möjlighet att använda bränslemarknaden i stället för att satsa på ett sårbart eluppvärmningssystem. Där tycker jag, om jag skall ge en liten komplimang till linje 2, att det är bra att ni så småningom har insett att ni inte kan skapa ett uthålligt och samtidigt flexibelt och öppet system för förnybara energikällor genom att direkteluppvärma största delen av det nytillkommande bostadsbeståndet. Därtill får vi naturligtvis också mindre kvantiteter vattenkraft och vindkraft i slutet av detta decennium, om man är beredd att satsa ordentligt nu. Det är klart att forskning och utveckling kan skötas på olika sätt. Det genomgående draget i de debatter vi har haft om förnybara energikällor genom åren är att kärnkraftsanhängarna anser att sådana inte står till förfogande under kärnkraftens introduktionsskede. Vi anser däremot att man skall satsa på dem nu, och då menar vi naturligtvis att man skall satsa på dem i praktisk användning. Det finns känd teknik på väldigt många områden, och inhemska bränslen är den tyngsta delen. Vi måste alltså satsa nu. Forska och utveckla kan man hålla på med hur länge som helst och dessutom lägga in prövoperioder som gör att hela utvecklingsprogrammet kommer i olag. Vindkraftssatsningen är ett typexempel på detta. Om man lägger in undersökningsoch prövoperioder mellan prototypstadiet och nästa skede tappar man tempo. Industrin är inte beredd att ställa upp på sådana villkor, och då får man den långhalning som så många av kärnkraftsanhängarna vill ha. Jag skall tolka er på det bästa sätt jag kan, och jag hoppas att det skall vara slut med denna långhalning, för det finns verkligen ingen tid att förlora. Jag hoppas att ni har ändrat er på den punkten med hjälp av erfarenheterna och pressande yttre omständigheter. Då tänker jag både på opinionen och på de stigande oljepriserna.
Herr talman! Jag sade inte ”slafsig”, jag sade ”ogenomtänkt och slappt”. Men jag skall inte polemisera mot Olof Johansson på den punkten — jag kan gå med på det andra uttrycket också. Vi får inte förlora någon tid på långhalning, sade Olof Johansson, vi har ingen tid att förlora när det gäller att bygga upp ett bättre energisystem för f-amtiden. Nej, vi har inte det. Det är därför som vi faktiskt tycker att det är upprörande när centerpartisterna åker runt i Sverige och säger att de är mest för nya energikällor samma dag som de tillsammans med moderaterna i regeringen går med på att det samhälleliga utvecklingsbolaget för de nya energikällorna inte får komma i gång. Vi har ingen tid att förlora. Det tycker vi som anser att det behövs 25 år för att klara att avveckla kärnkraften, och det skall Olof Johansson finna att vi krävt resurser för om han behagar läsa protokollet från den debatt där han gick in i mitten av andra halvlek. Vi behöver starta omedelbart och intensivt med hjälp av bl.a. det statliga utvecklingsbolaget för ny energiteknik och för kollektivtrafik som centern, där den har makt och inte bara pratar, arbetar tillsammans med moderaterna för att förhindra. Och ute i kommunerna står ni för en samhällsplanering och en bostadsplanering som är energislösande. Det finns inget samband mellan vad ni säger och vad ni gör. Det är inte, som Per Unckel påstår, några ideologiska piruetter som skiljer oss åt i denna fråga. Det går inte att få ett resurshushållande och energisnålt samhälle om man inte ställer upp för den samhällssyn som socialdemokratin står för. Det går inte med borgerlig politik. - Skattefrågan är ett bra exempel härpå. Det är klart att man kan resonera om skatteteknik för att reglera utnyttjandet av olika energikällor och kanske använda prismedlet för att pressa ned utnyttjandet. Men det finns, det borde Olof Johansson veta, stora problem med det — de rika kan alltid fortsätta att slösa med energi även när den blir dyr, medan de fattiga kanske måste avstå från viktiga behov. Det avgörande är emellertid den allmänna skatteoch fördelningspolitik som ni står för ihop med moderaterna. Det är den som släpper loss energislösande lyxkonsumtion. Jag har fortfarande inte på någon av de frågor som jag ställde till Olof Johansson fått ett svar som kan skänka centern eller linje 3 någon trovärdighet.
Herr talman! Olof Johansson är säkerligen väl medveten om att skadestånd för eventuellt avbeställda kärnkraftverk i betydande utsträckning är skadestånd för grejer som redan är tillverkade men ännu inte betalda. Olof Johansson kan väl inte få också detta att bli en samhällsekonomisk poäng eller en hjälp i kampen för den förnybara energin. Vidare är det faktiskt staten som skall betala ut pengarna. Vore det inte klokare, Olof Johansson, att satsa dessa pengar på något förnuftigt, såsom kärnkraftssäkerhet, forskning kring förnybara energislag eller någonting annat som vi har nytta av för framtiden, och inte på att betala halva turbiner i Finspång för att dessa inte skall komma till användning. Olof Johansson försöker ge sken av att centern är mera för förnybar energi än någon annan. När det nuvarande programmet för forskning om den förnybara energin utarbetades för några år sedan inom delegationen för energiforskning var vi oense med centerns representanter beträffande, om jag minns rätt, 20 milj.kr. av 1 200 milj.kr. Ett par veckor senare var också den oenigheten borta. Jag tycker det är bra att vi är ense om att vi behöver den förnybara energin. Låt oss därför inte söka sak för att få den ene eller den andre att framstå som mer änglalik än den andre. Vi måste satsa nu, Olof Johansson, och det är precis vad vi håller på med. Men vi måste nog acceptera att varje forskning värd namnet måste ta tillräcklig tid i anspråk och undersöka resultaten, så att man kan vägledas av dessa för framtiden. Innan vi bygger 2 000 vindkraftverk måste vi se till att propellrarna verkligen snurrar, Olof Johansson. Så till den tredje punkten, Olof Johansson. Alla vill ha ökad elanvändning säger statsrådet. Vi tror att vi om tio år har ett elbehov som ligger i storleksordningen 25 TWh. Vi tror att vi måste ha det för att vi skall kunna klara jobben och för att vi skall klara den sociala omvårdnaden. Vi tror inte att vi under de kommande tio åren klarar av mer än att halvera den ökningstakt av elanvändningen som vi haft under de senaste tolv månaderna. Sanningen är ju att det alternativ som Olof Johansson och hans parti i övrigt står bakom medger en ökning av elanvändningen på någon tiondels procent. Vart tar de övriga sex procenten vägen, Olof Johansson? Försvinner de med de jobb som måste bort när energin tryter? Herr talman! Av tidsskäl får jag tydligen återkomma med några ord till Birgitta Dahl vid något annat tillfälle.
Herr talman! Per Unckel vet naturligtvis att sambandet mellan energianvändning — i synnerhet elanvändning — och sysselsättning inte är särskilt entydigt. Det räcker med att gå tillbaka till statistiken för 1970-talet för att övertyga sig om att den egentliga industrins årsarbetstimmar hela tiden har minskat. Kurvan pekar stadigt nedåt. Samtidigt har elförbrukningen hela tiden ökat. Det är möjligt att just den dåliga kopplingen mellan prisutvecklingen på energiområdet och prisutvecklingen när det gäller arbetskraften, inkl. sociala kostnader, arbetsgivaravgifter etc., har lett till det dåliga sambandet. Det finns inga tillfredsställande analyser att tillgå här. Men man har stor anledning att tro att det förhåller sig så. Försök därför inte med det enkla tricket att säga att energianvändning och sysselsättning alltid utvecklas i samma riktning. Erfarenheten talar ett annat språk. Jag har sagt, Per Unckel, att det är bra att ni har slutit upp bakom den politik som centern drivit beträffande förnybara energikällor. Jag tycker också att det är bra att en väldigt bred riksdagsmajoritet slutit upp kring det forskningsoch utvecklingsprogram som jag hade tillfälle att lägga fram 1978. Det är utmärkt! Men om man skall kunna gå vidare från forskning och utveckling mot utnyttjande räcker det inte med detta. Kärnkraften är ett utomordentligt bra exempel på det. Den fick stånga sig fram för att kunna konkurrera med den då billiga oljan, och detta skedde med hjälp av sju statliga miljarder kronor. En massiv statlig satsning av skattepengar var en förutsättning härför. Jag har ställt frågan tidigare men jag upprepar den: Är det den metoden man skall tillämpa när det gäller att få fram de förnybara energikällorna? Om vi avbryter kärnkraftsprogrammet vet vi ju att det finns en marknad för inhemska uthålliga bränslen. Faktum är att vedanvändningen ökat fem gånger på kort tid i landet just därför att prismekanismen fungerat. Men stoppar man denna utveckling genom en överintecknad elmarknad eller på annat sätt blir situationen givetvis en annan. Då måste man betala det via skattsedlarna. Jag tror att det är viktigt att Per Unckel reder ut den saken. Inom parentes ett par ord som tillvitats linje 3 eller kanske t.o.m. centern. Det gäller ett uttalande av en professor Sternglass, som jag inte är närmare bekant med, och det får stå för hans räkning. Jag utgår ifrån att tidningar med ansvariga utgivare också rättar till uppgifter som är felaktiga. Jag har talat med dr Rogowin när han var här på centersymposiet om energi för några dagar sedan, och enligt hans utsago har man inte funnit något underlag för det uttalande som Sternglass gjort. Jag har på den punkten ingen anledning att betvivla dr Rogowins uttalande. Det sker ingen omprövning av det beslut om statliga centrala utvecklingsbolag som jag i hög grad var med om att driva fram tillsammans med Birgitta Dahls partivänner våren 1979. Vi har dessutom fått de regionala utvecklingsbolagen i Jämtland och Västerbotten. Självfallet tillhör dessa de instrument som vi kommer att behöva för framtiden. Ju mer tyngd i folkomröstningen som de förnybara energikällorna får — och det får de mest med linje 3 —, desto mer nytta kommer de här utvecklingsbolagen att kunna göra för det svenska samhället på lång sikt. Birgitta Dahl ägnade sig sedan också åt mera allmänna talesätt om trovärdighet och annat. Jag bara konstaterar att de olika folkomröstningslinjernas trovärdighet kommer att bedömas av svenska folket, nu när vi äntligen har fått er att ställa upp på folkomröstningskravet. Den bedömningen skall vi med lugn överlämna till medborgarna, Birgitta Dahl. Den behöver vi inte gräla om här.

Herr talman! Ingvar Carlsson ställde en massa frågor som berörde vpk. Dem tänker jag inte besvara i det här huvudanförandet, utan vill Ingvar Carlsson ha svar så får han replikera mig, så skall jag återkomma till frågorna. I övrigt får jag vad gäller sakinnehållet i linje 3 hänvisa till vad C.-H. Hermansson sade i gårdagens debatt. I det inlägg som jag nu tänker hålla får ni betrakta mig som i huvudsak företrädare för vpk och icke för linje 3. Jag tänker i detta inlägg ta upp frågor kring den mänskliga miljön och relatera dessa frågor till teknikoch energianvändningen. Det är förvisso ett omfattande frågekomplex som jag bara hinner beröra summariskt.